Fru talman! Det betänkande som vi skall debattera nu bygger i huvudsak på regeringens proposition 1989/90:88 om Vissa näringspolitiska frågor. Där redovisas regeringens syn på näringspolitikens utveckling och nödvändiga satsningar på vad man kallar medellång sikt. Kammarbehandlingen är så uppdelad att vi för en tid sedan diskuterade och fattade beslut om de statliga företagen, som har en central roll i den svenska näringspolitiken. Tidigare i dag har kammaren utförligt debatterat och fattat beslut om trafikens infrastruktur. I morgon är det forskningens tur. Detta är också områden som har stor betydelse för det svenska näringslivets utveckling och för välståndsutvecklingen. Ett centralt område som inte kommer att behandlas alls förrän sent i höst är energipolitiken. Det är mycket olyckligt. Det går knappast att ta de första | stegen för att utveckla en långsiktig och sammanhållen strategi för att främja | näringslivets utveckling och ekonomisk tillväxt utan att man har fattat de av görande besluten om energipolitiken. Vi i vänsterpartiet anser att dessa frågor hör intimt samman, och när riksdagen inte fattat de nödvändiga stora besluten om energipolitiken kommer näringspolitiken att vila på en mycket lös grund. Vi får dras med en provisorisk näringspolitik. Det som behövs är ett slutgiltigt beslut om avveckling av kärnkraften med början senast 1995/96 och slut på kärnkraftsparentesen senast 2010, Det behövs satsningar på förnyelsebara, inhemska energislag; sol, vindkraft, kanske vågkraft och i stor skala biobränslen. Det behövs beslut som motverkar energislöseri och gör kraftvärmen konkurrenskraftig. Det behövs beslut som stimulerar energieffektivisering och sparande och som påskyndar övergång till nya energisnåla, resursbevarande och miljövänliga industriprocesser. Det behövs en transportpolitik som är i samklang med, och underlättar i stället för att motarbeta, de energipolitiska och miljöpolitiska målen. Energipolitiken är alltså på många sätt central, och regeringen måste kritiseras hårt för den energipolitiska långbänk som vi har fått bevittna de senaste åren. Det är inte enbart linje 3-partierna som krävt och kräver klara besked om energipolitiken. Samma krav har länge kommit från industrin, och det är mycket befogade krav. 125 Förutom att beslut om energipolitiken behövs för den löpande någorlunda långsiktiga planeringen öppnar satsningar på en miljövänlig, ansvarskännande och solidarisk energipolitik stora och delvis nya möjligheter för svensk industri inom energisektorn för våra egna behov men också för export. Den snabba utvecklingen i Östeuropa har öppnat marknader för miljövänliga energilösningar. Den tredje världens energibehov är ett annat sådant område. Regeringens vacklande energipolitik har gjort att vi tyvärr är sämre rustade för att möta dessa utmaningar än vad vi borde vara. Fru talman! Den ekonomiska politik som regeringen fört under 1980-talet har i flera avseenden varit framgångsrik. Det skall inte förnekas. Man har lyckats få balans i ekonomin, och man har framför allt lyckats hålla arbetslösheten på en i förhållande till omvärlden mycket låg nivå. Men denna den tredje vägens politik har också haft ett högt pris. Det har varit en politik med utpräglade vinnare och förlorare. Politiken har inte lyckats förena tillväxt och balans i ekonomin med en utvecklad social rättvisa. Den svenska ekonomin har blivit alltmer beroende av ett fåtal stora företag och branscher. Exportberoendet har ökat. Den regionala obalansen har ökat. Det har varit så lätt att tjäna pengar att näringslivets förnyelse har fördröjts, och den offentliga verksamheten har fått stå tillbaka. Kvinnor och offentliganställda har blivit 80-talets förlorare. Men detta gäller också för ungdomar och stora grupper av privatanställda. Paradoxalt nog har det sena 1980-talet med höga vinster i företagen och fulla orderböcker också blivit den dåliga arbetsmiljöns, utslagningens och fattigdomens år. Svensk industri på högvarv har inte haft plats för den som inte är perfekt! Stora grupper står fortfarande utanför arbetsmarknaden. Det gäller i mycket hög grad den som är handikappad. Det gäller i stor utsträckning invandrare. Arbetarrörelsens traditionella värderingar — solidaritet, omsorg, demokrati och jämlikhet — har fått träda tillbaka. I stället har man satsat på marknadsekonomiska lösningar, och som bekant har marknaden inget hjärta. Marknaden visar ingen medkänsla. I den fria konkurrensen är vinnare och förlorare väl kända. Kort sagt: Den tredje vägens politik har en ganska ful baksida! Fru talman! I propositionen understryks att avsikten är att stimulera tillväxten i ekonomin. När det uttrycks på det sättet tycker jag att det är oroväckande. Ekonomisk tillväxt är inget oproblematiskt och verkligen inget självändamål. Det är bara om tillväxt i ekonomin kan förenas med andra vitala samhällsintressen, med rättvisa, solidaritet och omsorg, som den har ett värde. Det är bara om tillväxten kan förenas med ekologiskt hänsynstagande och främjande av demokrati som den har ett värde. Det hävdas ganska ofta, framför allt från borgerligt håll, att stark ekonomisk tillväxt är en förutsättning för miljöinsatser. Men det är ju en grov förenkling. Perioder av snabb ekonomisk tillväxt har ofta varit perioder av rovdrift på resurser och på miljön. Tillväxten föröder ofta miljön, samtidigt som den skapar ett ekonomiskt utrymme för att reparera de miljöskador som den själv har gett upphov till. En framtidsinriktad näringspolitik måste enligt vår mening noggrant väga kravet på tillväxt i ekonomin mot andra vitala samhällsintressen. Och det är för oss alldeles uppenbart att sådana avvägningar inte kan överlåtas till privata kapitalintressen. De kräver demokratiska beslut och kollektiva lösningar. Fru talman! Vänsterpartiet har ganska länge — redan på den tiden vi hette vänsterpartiet kommunisterna — hävdat att det kollektiva kapitalet i allmänna pensionsfonden och i löntagarfonderna skall få en demokratisk styrning och att det skall användas för att bygga upp ett framtidsinriktat näringsliv i Sverige. Vi har också betonat att de statliga företagen har ett särskilt ansvar på detta område. Jag tycker från den utgångspunkten att det finns positiva inslag i den näringspolitiska propositionen. Regeringen betonar starkt att de statliga företagen skall få en mera aktiv roll och kunna agera friare än i dag. Det sägs vara grundtanken bakom det statliga förvaltningsbolaget som riksdagen fattade beslut om tidigare i vår, som vi ställer oss bakom. Visserligen avvisar utskottsmajoriteten vänsterpartiets förslag att använda fonderna mera aktivt och framtidsinriktat. Man gör det med hänvisning till att kravet ställts tidigare och att inget hänt sedan förra gången det var uppe. Men industriministern har sedan propositionen avlämnades i artiklar och intervjuer gett uttryck för tankar som jag tycker inte ligger alltför långt från våra egna. Man kan för det första konstatera att det privata ägandet har en alltför stark dominans i svenskt näringsliv och att ett ökat samhälleligt ägande behövs för balansens skull. Jag tycker för min del att det också finns andra och starkare argument för samhälleligt ägande. Den internationella utvecklingen, regeringens politik m.fl. faktorer har inneburit att det demokratiska inflytandet över ekonomin har minskat. Och man kan inte längre räkna med något nationellt troget kapital. Det privata kapitalet flyttas dit där det är förmånligast att investera, och det finns väldigt få möjligheter kvar att förhindra dess rörlighet. Det finns för övrigt gott om exempel på hur företagsledare använt hot om utflyttning, minskade investeringar och liknande för att motarbeta en ansvarsfull energipolitik, för att motarbeta miljökrav, för att hålla nere löner eller för att minska sjukfrånvaron. Det har varit fråga om regelrätta utpressningsförsök, påhejade av borgerliga politiker. Bristen på socialt och miljömässigt ansvarstagande och bristen på nationell känsla hos det privata kapitalet understryker behovet av ett nationellt kapital som står under demokratisk kontroll. Jag tolkar Rune Molins uttalanden om att löntagarfonderna och pensionsfonderna skall få agera friare, bl.a. genom att köpa aktier, som ett steg i rätt riktning och som ett uttryck för samma tankar som vi har. Hur kapitalet i fonderna skall användas är värt att noga diskutera. Aktieköp, direkta satsningar på nya angelägna projekt, delägarskapet i det statliga förvaltningsbolaget, riskkapitalbolag för småindustri, är några exempel på hur det kan göras. Det finns säkert fler möjligheter. Det är också viktigt att se till att fondsatsningarna inte blir en svensk statskapitalism, osmidig och byråkratisk, utan att det kommer att handla om nå got nytt, demokratiskt och framtidsinriktat, något som inte det privata kapitalet kan åstadkomma. Fru talman! En framtidsinriktad ekologisk näringspolitik måste innehålla ett stort mått av demokratisk styrning, ett stort mått av samhälleliga satsningar. När det gäller småföretagens utveckling delar vi i allt väsentligt de uppfattningar som förs fram i propositionen om de små företagens centrala roll för förnyelse och utveckling av näringslivet. En stark samhällsstyrd industrisektor måste samspela med livaktiga småföretag av olika slag, privata eller i form av produktionskooperativ. De små företagen måste samarbeta sinsemellan kring utveckling av nya produkter och produktionsmetoder, Företagen har ju genom sin småskalighet fördelar som de stora inte har, Men de har också ett behov av samhälleligt stöd. Vi delar också i stort regeringens bedömning av vilka åtgärder som främjar småföretagens utveckling. Vi instämmer i att de regionala utvecklingsfondernas målgrupp bör utvidgas till att omfatta all småföretagsverksamhet. Vi anser däremot inte att man skall ändra sammansättningen av fondernas styrelser eller sättet att utse dessa. Vi tycker att den nuvarande ordningen på ett bra sätt sörjer för regional och lokal anknytning, vilket är nödvändigt. Vi anser inte heller att man skall begränsa fondernas verksamhetsformer. När det gäller finansieringen är det angeläget att de små och medelstora företagen garanteras tillgång till riskvilligt kapital. Det klaras inte av privata finansieringsinstitut. Därför är det mer än befogat att samhället engagerar sig i kapitalförsörjningen och gör det via de riskkapitalbolag som föreslås i propositionen. Vi avvisar däremot förslaget att begränsa utvecklingsfondernas verksamhet och förslaget att dra in 1 miljard av deras likvida medel för att sedan binda upp 600 miljoner i riskkapitalbolagen. Vi anser att utvecklingsfonderna skall få behålla sina likvida medel och använda dem i sin verksamhet. Jag skall avsluta med att säga några ord om internationaliseringen. Regeringen och utskottsmajoriteten hänvisar till tidigare positiva bedömningar av internationaliseringen av ägandet. Man tar också upp de begränsade möjligheter som finns kvar för att reglera ägandet. Det enda man föreslår är att samrådet med de internationellt inriktade storföretagen intensifieras. Sedan gör man en till intet förpliktigande markering av att de fackliga organisationernas möjligheter till information och förhandlingar måste stärkas. Detta överensstämmer enligt min mening ganska illa med den mycket mer problemorienterade beskrivning som Rune Molin gör och som jag har nämnt tidigare. Förutom en aktivering av samhällskapitalet krävs också samhällelig kontroll över svenska företags investeringar utomlands. När det gäller utländskt ägande av svenska företag har det av såväl LO som TCO starkt ifrågasatts om detta egentligen har tillfört någonting positivt av betydelse. Det är en allmän uppfattning som vi delar att det ligger i nationens intresse att de största svenska företagen förblir svenska. Vi anser därför att regeringen bör ta fram förslag som gör det möjligt att bevara de största och viktigaste företa gen i svensk ägo och som garanterar de fackliga organisationerna ett avgörande inflytande vid företagsköp och försäljning. Fru talman! Jag tänker göra som de föregående talarna och säga att jag ställer mig bakom samtliga de reservationer där mitt namn finns med men att jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna nr 2, 9, 19, 63, 70 och 73.

Fru talman! Vi tycker att den näringspolitiska inriktningen skall göras mer bärkraftig. Den nuvarande inriktningen är inte bärkraftig, utan det behövs en ny inriktning. Med de nationalekonomiska redovisningsmetoder vi nu har, har vi egentligen bara en vinsträkning — vi har inte en vinst-och-förlusträkning, och vi har definitivt inte en balansräkning. Detta gör att vi inte har full överblick över vad som sker. Vi kan tro att det går bra, medan vår ekonomi i själva verket blir alltmer urholkad. Vi blundar för förlustposterna, för de kostnader som miljöförstöring och sämre hälsa, produktionsskador och olyckor, t.ex. i arbetslivet och trafiken, ger upphov till. En del av dessa kostnader är synliga, t.ex. kostnader för frånvaro och för sjukvård, en del kostnader är svårare att upptäcka, exempelvis sådana som har med försämrad hälsa, ökad förekomst av allergier och ökad cancerfrekvens att göra. En del kostnader uppstår inte bara därför att människor tar stryk i en allt sämre miljö, utan också av att byggnader och maskiner tar skada. Dessutom känner vi till att vetenskapen talar om att skogen, grundvattnet och jordbruksmarken tar stryk. Man glömmer alltså bort förlustposterna, men man glömmer också hela balansräkningen, man räknar inte med att varulagret bestående av malm, skog, sand, vatten och mark minskar. Vi behöver verkligen gröna nationalräkenskaper, och jag hoppas att den förre finansministerns löfte i detta fall följs upp av vår nuvarande finansminister och av hela ministären. Vartefter tiden går kommer detta att klarna, frågan är bara hur lång tid det skall behöva ta. Ju senare vi byter inriktning till en bärkraftig utveckling, desto smärtsammare och mer resurskrävande kommer omställningen att bli. Vi är i Sverige inte ensamma om detta problem. I vissa områden rätt nära oss kan vi nu se hur illa det kan gå. I delar av Polen, i Östtyskland och i Baltikum har man kört miljön och människorna i botten. Ännu värre är det kanske längre österut, t.ex. kring Bajkalsjön, där man kan förvänta sig att miljoner människor kanske måste fly för att få sin bärgning någon annanstans. I Sverige och i stora delar av Europa har vi, hoppas vi, fortfarande tid att välja hur vi skall ställa om. Det gäller nu först att bli rimligt överens om vilka problemen är och hur de skall kunna lösas och att enas om åtminstone en huvudinriktning. Detta är en stor pedagogisk uppgift, där alla måste lära sig de gemensamma livsvillkoren och att handla ansvarsfullt och solidariskt. Detta gäller konsumenterna, som måste bli mer miljö-, hälsooch kostnadsmedvetna, och det gäller ägare, företagsledare och anställda i små och stora företag, som måste hjälpas åt och ta ansvar. Även de stora organisationerna — fackföreningarna, arbetsgivarföreningarna, industrioch branschföreningar — har stora uppgifter och måste visa solidaritet och ansvar. Det är naturen som sätter de yttre ramarna, och de som inte vill förstå det kommer, förhoppningsvis innan det är för sent, att varsna detta. Vi politiker bör lyssna på vetenskapsmän, forskare och andra och använda lagar och ekonomiska styrmedel såsom skatter, avgifter och bidrag för att skydda natur och människor mot skadliga partsintressen, okunskap och hänsynslöshet från olika aktörer. Vi kan också verka för långsiktighet och solidaritet med svaga grupper, med andra länder och folk och med kommande generationer. Vi borde också tala om solidaritet med naturen. Det är ett sätt att frivilligt hålla sig innanför naturens ramar och samarbeta med den i stället för att försöka betvinga den och bruka våld mot den. Det finns ett gammalt talesätt som säger att man inte skall såga av den gren man sitter på. Det är nog ganska riktigt än i dag. Att fortsatt materiell tillväxt över hela jordklotet kan bli förödande borde egentligen var och en kunna räkna ut. Det är därför litet pinsamt när vi i Sverige oroar oss så förskräckligt för att vi inte har samma ökningstakt som länder som så att säga ligger långt efter oss. Det är också mycket osolidariskt att vi inte skall kunna tåla att andra människor får det bättre utan att vi hela tiden måste hålla avståndet till dem. Den bärkraftiga utvecklingen handlar inte om fortsatt materiell tillväxt, utan om att hushålla med knappa resurser och använda dem effektivare för att öka välfärden. Solidariteten kräver att vi börjar öka välfärden för dem som har det sämst. Det kräver bl.a. att vi ökar vårt bistånd och breddar det. Men regeringen och storindustrin handlar fortfarande som om man inte förstod detta. Man talar om hur produktionen skall öka, hur antalet transporter skall öka, speciellt vägoch flygtrafiken. Samtidigt oroar sig allt fler människor för klimatförändringarna som bl.a. beror på ökande utsläpp av koldioxid, kväveoxid och kolväten. Det är bråttom att ta fram den här gemensamma utvecklingsplanen för en bärkraftig utveckling. Det behövs en långsiktig plan som kan ge vägledning för människors och företags planering och handlande. Nu får vi snart ett nytt skattesystem som förhoppningsvis skall bli bättre och rättvisare än det vi har nu, vilket inte är så svårt i och för sig. Men vi hoppas att det också skall gå att förbättra så att det går att använda även för att främja den här bärkraftiga utvecklingen. Fru talman! En viktig del av en näringspolitik och för en näringspolitisk inriktning som är livskraftig är en långsiktig, bärkraftig och trovärdig energipolitik. Det är viktigt att industrin i allmänhet och kraftindustrin tror att de beslut som riksdagen faktiskt har fattat gäller och att de inte bara låter tiden gå, vilket de gör nu. Det är farligt med den inställning som delar av industrin har. Jag var nu på förmiddagen på en presskonferens som Sveriges industriförbund höll. Där presenterade man en rätt fantastisk skrift, och jag har tagit den med mig hit. Den heter Språng i blindo, svensk energioch miljöpolitik Den är en förolämpning mot alla ledamöter i Sveriges riksdag, mot regeringen och alla dem som arbetar seriöst med energioch miljöpolitik. Man skall naturligtvis inte uppmana människor att läsa någonting uselt, men det kan ändå vara spännande att se vad folk kan hitta på. Sett ur den synpunkten vill jag uppmana er att ta en försiktig titt på Språng i blindo. Där påstår man, utan varje försök till bevis, att elpriset kommer att öka med 15 öre/kWh när två kärnkraftverk avvecklas 1995-1996 och resten år 2010. Sedan löper man linan ut och låtsas som om riksdagen inte fanns och som om ingen kunde rätta till en utveckling om den går snett. Resultatet blir en skräckbild, en nidbild, utan varje verklighetsförankring — en bild som kan lura företag att flytta utomlands och människor att byta arbete eller utbildning. Detta tycker jag är ett exempel på sabotage mot svensk industri. Om Peter Wallenberg brås på sina förfäder skulle han bli upprörd. Industriförbundets ledning sade, med Magnus Lemmel i spetsen, att den stod bakom den här skriften. Jag tycker att de har handlat ansvarslöst. Detta kan skapa ett lämmeltåg ut ur landet. Vem har glädje av det? Blir det bättre där? Blir miljöproblemen mindre där? Nej, fru talman, vi måste få en näringspolitisk inriktning och ett långsiktigt handlande som stöder ett ansvarsfullt agerande i industrin och motverkar ogenomtänkta utspel som skapar oro eller panik. Jag yrkar bifall till reservation 3. Jag vill fråga Gudrun Norberg och Per Westerberg: Litar ni på kärnkraften och på att vi skall kunna fortsätta att använda den och kunna ta hand om avfallet? Tror ni att svensk kärnkraftsdrift blir fullständigt oberoende av vad som händer utomlands? Eller skall vi medan så att säga tid är börja inrikta oss på att bli av med kärnkraften även i Sverige? Fru talman! Det är i dag i Sverige svårt att utveckla en bra affärsidé eller en bra utveckling från frö till planta. Det behövs mer uppmuntran till entreprenörer och uppfinnare och mer uppmuntran till småföretagare. Detta gör att när ett frö ändå utvecklas till en vacker planta är det många som trängs och vill plocka den. Det ökar inte det lilla företagets möjligheter att få utvecklas efter sina egna förutsättningar. Detta för oss in på småföretagsutveckling. Det är viktigt för oss i miljöpartiet att vi har många småföretag. Det är lättare att överblicka vad man gör när man arbetar i småföretag och det är lättare att ta ansvar både för företagsledning och för alla som arbetar i företaget. Det är lättare att känna att man betyder något, och det är lättare att påverka beslut och resultat. Vi vill ha ett småskaligt företagande som i första hand är inriktat på att man köper och levererar inom sin region. Det skapar en ökad självtillit, och det minskar sårbarheten. Det ger kortare transporter, bättre och snabbare service, ett ökat lokalt inflytande och det främjar lokala beslut, dvs. decentralisering. Vi ser här en fara i den pågående svenska anpassningen till de tolv västländernas inre marknad. Det ökar storskaligheten, och det ökar antalet transporter. Jag skall helt kort i några punkter nämna hur vi ställer oss till en del frågor som tas upp i detta betänkande. Vi anser att utvecklingsfonderna särskilt skall måna om kooperativt företagande och kvinnligt företagande. Vi anser att utvecklingsfondernas styrelser även i fortsättningen skall utses av landstingen, med undantag för en ledamot som bör utses av staten, detta för att underlätta erfarenhetsutbyten mellan de olika fondstyrelserna. Detta är ett led i att vi vill stärka och utveckla lokal och regional självsty relse. Vi vill därför också ha folkvalda länsparlament som skall ha hand om ärenden om regionalpolitiskt stöd i nära samarbete med närfonder och utvecklingsfonder. I väntan på att dessa länsparlament kommer, anser vi att utvecklingsfonderna i samarbete med landstingen skall ha hand om dessa ärenden om regionalpolitiskt stöd. Jag nämnde närfonder. Det är något som vi tycker skall inrättas i varje kommun med uppgift att ge och förmedla råd till småföretag. De skall också förmedla riskkapital och lån till småföretag. Jag har egen erfarenhet av både småföretagande och att ge råd till företag av alla storlekar, men roligast var det att ge råd till småföretag. För små företag är det viktigt att ha fungerande nätverk och ha tillgång till sakkunnigt råd på nära håll. Det är en väldig skillnad att ta sig till den plats där utvecklingsfondens kontor råkar finnas eller att få råd i sin egen hemkommun eller kanske i sin hemort, i varje fall i ett stort län. Närfonderna bör prövas snarast möjligt, och provverksamheten bör utvärderas. Utvecklingsfonderna bör få fortsätta sin verksamhet åtminstone till dess närfonderna är utvecklade. Det finns en unik kompetens hos utvecklingsfonderna att bedöma företagens möjligheter att lyckas med sina affärsidéer, dvs. en kombination av bedömning av affärsidén och en bedömning av möjligheterna för dem som skall förverkliga affärsidén att lyckas. Det är också viktigt att utvecklingsfonderna utan vinstintresse ger råd och stöd och också finansieringshjälp. Jag har tidigare debatterat utvecklingsfonderna med industriministern, och jag hoppas att han förstår att de spelar en viktig roll för de mindre och medelstora företagen. Utvecklingsfonderna bör ha särskilda medel för att ge stöd för miljöoch energiinvesteringar. Vi tror inte att det är bra med de fåtal riskkapitalbolag som regeringen vill införa. De kommer inte att kunna lösa de mindre och medelstora företagens behov av riskkapital, och speciellt inte de små företagens behov. Vi anser att Norrlandsfonden och Småföretagsfonden skall fortsätta sin verksamhet som ett komplement till utvecklingsfonderna, och deras pengar skall inte dras in. Vidare vill jag säga några ord om standardiseringsarbetet. Det är viktigt att det bedrivs ett sådant arbete över gränserna. Numera sker det på alleuropeisk grund. Alla Europas länder är med i standardiseringsarbetet. Samtidigt bör varje land få behålla rätten att välja vilka regler landet vill ställa upp på för att inte behöva tvingas att sänka sina miljö-, hälsooch säkerhetskrav. Staten bör inte heller lämna ifrån sig den officiella provningen till privata företag. Det minskar förtroendet för provresultaten och kan skapa lojalitetsproblem. Fru talman! Eftersom miljöpartiet vill undvika en storskalig utveckling och en ytterligare maktkoncentration till ett fåtal stora företagsägare och deras medhjälpare, tycker vi att den nuvarande utvecklingen är fel. Vi tycker att det är tragiskt att de företag i Sverige som redan har en dålig ekonomi skall behöva arbeta mera och dra åt svångremmen för att väga upp att ett fåtal svenskar och svenska företag för ut pengar ur Sverige för att satsa på fastigheter och företag utomlands. Det är pengar som vi kanske inte får någon nytta av i Sverige i fortsättningen. Detta utgör en anledning till det stora bytesbalansunderskottet. Dessa pengar har ändå tjänats ihop i Sverige med hjälp av svenska arbetsinsatser. Vi tycker inte att valutaregleringen skulle ha avskaffats, och vi tycker att det måste finnas en kontroll av möjligheterna att föra pengar ur Sverige. Fru talman! Jag ställer mig naturligtvis bakom alla de reservationer till betänkandet som har miljöpartiets eller mitt namn, men jag nöjer mig med att yrka bifall till reservationerna 3, 11, 21, 47, 64 och 73.

Fru talman! Det har sannerligen varit en fascinerande upplevelse att lyssna på inläggen från de olika oppositionspartierna i denna debatt. De återspeglar också vad som framgår av reservationerna, nämligen att ett block bestående av moderater, folkpartister och centerpartister anser att regeringen saknar insikt om marknadsekonomins betydelse för den allmänna välfärden, den ekonomiska utvecklingen och social trygghet. Vidare hävdar de borgerliga partierna att regeringen saknar insikt om att det för en ökad välfärd är viktigt att landet har en näringspolitik som leder till ett positivt näringsklimat. Formuleringarna i reservationerna har följts upp i debatten med en utomordentligt skärpt argumentering. Såvitt jag kan förstå har de borgerliga talarna innan det att de gick upp i debatten här tagit del av den argumentering som Företagarförbundet använder i den kampanj som har dragits i gång i dagarna. Den kampanjen saknar egentligen all kontakt med verkligheten. Jag rekommenderar de borgerliga partiernas representanter att i stället för att läsa Företagarförbundets pamflett ge sig ut i verkligheten. Jag skall ge ett erkännande till Per-Ola Eriksson, eftersom han verkligen har givit sig ut i verkligheten. Förra måndagen var han i Övertorneå och gjorde en förhandsskiss av det anförande han har hållit här i kväll i denna debatt. Han drog upp alla nackdelarna med miljardregnen över Volvo och de otäcka planer som regeringen och socialdemokratin hyser mot småföretagen. Det hände på kvällen. På dagen besökte Per-Ola Eriksson de två företag som svarar för sysselsättningen i Övertorneå, nämligen RKP och Formel Samhall. Dessa företag är kommunens två största industrier. RKP är en finsk etablering som startades 1988 och har 51 anställda. Företaget tillverkar lastbilssläp och överbyggnader. Chefen för företaget berättade för Per-Ola Eriksson om en del av företagets problem, bl.a. brist på utbildade svetsare och hög sjukfrånvaro. Han sade sedan: ”Vi ser ljust på framtiden och kommer att expandera. Vi räknar med att öka till 65 anställda.” Detta visar att talet om att utvecklingen under 80-talet har skett på bekostnad av småföretagen saknar grund. Låt oss för ett ögonblick anknyta till Volvo. Jag tycker att det är litet farligt när man säger sig företräda småföretagens intressen och sätter deras intressen emot Volvos intressen. Volvo har en sådan enorm betydelse för sysselsättningen i hundratals småföretag i det här landet och hundratusentals anställda. Det finns i de avseendena ingen motsättning mellan Volvos utveckling och småföretagens utveckling. Inom parentes vill jag, beträffande fusionsgaloppen som jag tycker mig känna igen, rekommendera Per-Ola Eriksson att ta ett samtal med sin kollega Gudrun Norberg. Hon har numera fått förankring i Skanskas styrelse och bör följaktligen ha praktisk erfarenhet av hur fusioner går till. Ser vi på verkligheten finner vi att med undantag för sex års akutklinik under de borgerliga regeringarna, har vi nu haft av socialdemokratin dominerade regeringar sedan 1932. Nog borde detta, med tanke på de borgerliga partiernas argumentering, ha lett till en total kris i näringslivet i vårt land. Vad har då hänt? Jag antar att man i de borgerliga partikanslierna satte morgonfrallan i halsen när Förenta nationerna redovisade sin undersökning om livskvaliteten i världen och där placerade Sverige som tvåa efter Japan men avsevärt före de nyliberala marknadsekonomierna i exempelvis USA och Storbritannien. Det som är anmärkningsvärt med Sverige och Japan, även om länderna i övrigt skiljer sig åt radikalt, är att det i de båda länderna finns ett ganska omfattande samarbete mellan samhälle och näringsliv. Man har upptäckt att det är detta som är förutsättningen för att vi skall kunna lösa morgondagens problem när det gäller näringslivets utveckling. Lyssnar man på Per Westerberg verkar det som om han inte har fått tuggan ur halsen ännu. Han återupprepade i stort sett en argumentering från höger, resp. moderaterna, som vi har hört årtionde efter årtionde utan att farhågorna har besannats när man har kommit till verkligheten. På den andra sidan skiljelinjen finns vänsterpartiet och miljöpartiet. Vänsterpartiet anser att en medveten samhällsstyrning av näringslivet krävs för att utvecklingen mot processer och produkter som är skonsamma mot miljön skall komma i gång på allvar. Vidare skall Sveriges exportberoende minskas och den inhemska produktionen i större utsträckning inriktas på inhemsk konsumtion. Javisst, det finns länder som satsat stort på en medveten samhällsstyrning av näringslivet. Men inte har det resulterat i att processer och produkter utvecklats i en miljövänlig riktning. Jag förstår att vänsterpartiet nu efter namnbytet tycker att det är genant att påminnas om detta samband, och jag skall därför finkänsligt avstå från att beskriva hur detta har skett, särskilt som Rolf L Nilson i debatten har hållit ett inlägg som praktiskt taget inte innehåller något av konfrontation med den näringspolitiska debatt och den näringspolitiska målsättning som ligger som grund för propositionen och för utskottsmajoritetens ställningstagande. Men jag kan förstå att det innebär vissa bekymmer att ändra på partiidentitet och att man kanske inte på alla punkter har hängt med i reservationerna. Tills vidare, i avvaktan på att jag får en bekräftelse, vill jag ändå påminna Rolf L Nilson om en erfarenhet som jag har dragit i min fiskande verksamhet. Även om kräftan ömsar skal, är det fortfarande samma kräfta efteråt, och fortfarande kryper den baklänges. Den verkligt intressanta synpunkten är tankegången att vår inhemska produktion skall inriktas på inhemsk konsumtion. Frågan är bara, för att ta ett enda exempel, hur i all sin dar vi skall kunna läsa alla tidningar som framställs av allt det tidningspapper vi nu exporterar och som lämnar ett mycket stort bidrag till vår ekonomi och vårt välstånd. Det är fråga om 50 miljarder kronor per år — om vi ser på hela skogsindustrin. Nog får vi vara tacksamma för att exempelvis östtyskarna nu helt plötsligt köper en miljon västtyska tidningar tryckta på svenskt tidningspapper. Miljöpartiet för ett långt resonemang som går ut på att vi i stället för tillväxt skall minska vår välfärd. Därmed skulle vi kunna ge nuvarande och kommande generationer en livskraftig och långsiktig utveckling med tillgång till ökad välfärd och social trygghet inom naturens ramar. För mig är det fullkomligt obegripligt hur vi skall komma till rätta med miljöproblemen utan en tillväxt som ger utrymme för att bygga upp de resurssnåla systemen. Det är, för att ta några exempel, stora utmaningar för oss att avveckla kärnkraften, bygga ut nya energisystem, bygga en ny infrastruktur för trafiken, hjälpa en underutvecklad värld och samtidigt klara eftersläpande välfärdsbehov i vårt eget samhälle. Det är tur att miljöpartiet i nästa avsnitt av sin reservation kräver att vi skall höja produktiviteten. Problemet är bara — och det visar miljöpartiets dilemma — att man omgående i nästa mening vill använda den här höjningen till att sänka arbetstiden till fyra eller sex timmar per dag. Det kan inte hjälpas, men ibland får man en känsla av att miljöpartisterna fungerar som lyckliga barn som springer omkring på sommarängen i det gröna gräset och blåser maskrosfjun på varandra. Men med en ökad tillväxt klarar vi nog också ett sådant miljöparti. Efter denna utflykt till alternativen kan det dock finnas skäl att återvända till den näringspolitiska verkligheten. Låt mig då slå fast att, om vi bortser från de piruetter som pliktskyldigast brukar äga rum i den här kammaren en eller ett par gånger per år och som vi nu har upplevt en återupprepning av, det föreligger en väldigt bred uppslutning i det svenska samhället bakom den näringspolitik som successivt vuxit fram under åren. Det finns en djup folklig förankring av den arsenal av medel som i dag används för att främja näringslivets utveckling. Detta gäller även de borgerliga ledamöterna, på regional nivå i utvecklingsfondsstyrelser och på lokal nivå i kommunerna. Jag är övertygad om att många av dem inte ens känner till att Per Westerberg och Gudrun Norberg här i kammaren envetet försöker att avveckla utvecklingsfonderna som plattformer för kreditgivningen till småföretagen. Men vad blir det kvar av utvecklingsfondernas verksamhet om de inte längre har kreditgivningen som bas? Jo, en konsultorganisation som vilken annan konsultorganisation som helst med de förtjänster och de risker som man löper då man saknar förankring i de vardagliga ekonomiska realiteterna, som man får en god uppfattning om, om man tvingas arbeta med finansieringsproblemen. Det är den nuvarande verksamheten i utvecklingsfonderna som ger dem kompetens och handlingskraft. Vad hjälper det då om man i andra reservationer begär ökade insatser ifrån utvecklingsfondernas sida när man berövar dem denna grundläggande möjlighet? Regeringens proposition om vissa näringspolitiska frågor innebär att den näringspolitiska verksamheten inriktas på en långsiktig och sammanhållen strategi för att främja näringslivets utveckling och för att den ekonomiska tillväxten skall öka. Den nu aktuella propositionen är ett första steg i detta arbete. Det har angetts att en mera principiell och längre syftande näringspolitisk proposition är att vänta under nästa år. I årets proposition beskrivs in riktningen på medellång sikt. Vidare framläggs vissa konkreta förslag och åtgärder. I propositionen lyfts särskilt fram småföretagens stora betydelse för förnyelse och tillväxt liksom för dynamiken i näringslivet. Regeringen vill stödja nyföretagande och minska hindren för småföretagens expansion. Särskild uppmärksamhet bör ägnas de teknikbaserade företagen och underleverantörerna. De regionala utvecklingsfondernas verksamhet skall omfatta alla småföretag. Staten skall i fortsättningen tillsätta hälften av ledamöterna i fondstyrelserna. För småföretagens försörjning med riskkapital föreslås inrättande av nya regionala riskkapitalbolag med de regionala utvecklingsfonderna, Småföretagsfonden och Norrlandsfonden som ägare men där också privata ägare skall kunna ingå. Småföretagsfonden föreslås få en miljard från allmänna pensionsfonden i fem år. I fråga om teknisk utveckling och förnyelse föreslås ett särskilt treårigt verkstadstekniskt utvecklingsprogram. Styrelsen för teknisk utveckling bör inriktas mera mot små och medelstora företag. Ökade satsningar sker för produktutveckling. I Industrifondens verksamhet bör ingå att stödja teknikupphandlingsoch underleverantörsprojekt samt samarbetet inom Eureka. Särskild uppmärksamhet bör ägnas nyetablerade teknikbaserade företag och småföretag med kvalificerade utvecklingsprojekt. Vidare tas vissa internationaliseringsfrågor upp. Utskottets majoritet tillstyrker propositionens förslag i dess helhet. Utskottet gör därutöver ett uttalande om behovet av åtgärder för att främja kooperativa företag. I den mån konkurrenslagstiftningen skall ändras i något av dessa hänseenden bör det ske med respekt för kooperationens karaktär av demokratisk folkrörelse. I några avseenden skall jag kommentera dessa reservationer. Utvecklingsfondernas samlade kapital för finansieringsändamål uppgick den 1 januari 1989 till drygt 2,6 miljarder kronor, varav cirka hälften bestod av utestående eller utlovade engagemang i småföretag och cirka hälften utgjordes av likvida medel. Med hänsyn till den här likviditetssituationen i fonderna, avregleringen av kreditmarknaden, som har ökat möjligheterna till reguljära lån, och statens behov av resurser för bl.a. ägarkapital för småföretagen så föreslår regeringen nu att utvecklingsfonderna skall inbetala en miljard kronor av sitt kapital till statskassan samt att 600 milj.kr. avsätts som ägarkapital i de nya riskkapitalbolagen. Sättet för hur detta skall ske skall avgöras i samband med överläggningar om nya avtal med landstingen och berörda kommuner rörande utvecklingsfonderna som skall gälla för tiden efter 1991. Utskottet konstaterar först att dessa förslag inte innebär någon minskning av de samhällsmedel som sammanlagt ställts till förfogande för småföretagssektorn. De 600 milj.kr. till riskkapitalbolagen skall ju användas som riskkapital i småföretagen, och även i detta avseende bibehålls ett avsevärt infly tande för utvecklingsfonderna. Vidare tillförs småföretagsfonden en miljard kronor. Här var det intressant att höra Per-Ola Erikssons angrepp på den fondsocialistiska utvecklingen och statssocialismens övertagande av näringslivet. Småföretagsfonden förvaltas ju av Föreningsbankernas bank, vars ordförande är förre borgerlige industriministern Nils G Åsling. Vem kan tro att den förre borgerlige industriministern kommer att gå i spetsen för ett införande av socialismen i Sverige? Jag tillåter mig att tvivla på att han tar på sig den uppgiften. Förslagen innebär framför allt en omfördelning och ett ändrat sätt att administrera finansieringsverksamheten. Utskottet instämmer i de bedömningar som görs i propositionen men förutsätter när det gäller frågan om regionala hänsyn och den takt i vilken inbetalningarna bör ske att regeringen tar hänsyn till de olika förutsättningarna under vilka de olika utvecklingsfonderna arbetar. Inbetalningskraven bör utformas så att utvecklingsfonderna kan fortsätta med sin verksamhet i rimlig omfattning. Som anges i propositionen bör vidare regionala hänsyn tas när inbetalningskraven utformas. Utskottet anser att det är naturligt att medlen dras in successivt från utvecklingsfonderna i förhållande till den takt som de nya riskkapitalbolagen byggs upp. Regeringens förslag om inrättande av regionala riskkapitalbolag tillstyrks således av utskottet. Utskottet konstaterar att det i dag råder brist på privat riskkapital för satsningar i form av minoritetsposter i småföretag. Därför finns det behov av statliga riskkapitalbolag av den typ som föreslås i propositionen — ett förhållande som också markerats i remissvaren från bl.a. företagarorganisationerna när det gäller ställningstagandet till den s.k. finansieringsutredningen. Avregleringen av kreditmarknaden har visserligen medfört att möjligheterna för banker och andra kreditinstitut att tillgodose småföretagens kapitalbehov har ökat, men detta är enligt utskottets mening inte tillräckligt, särskilt som företagen behöver mera eget kapital som inte i varje situation kräver förräntning och amortering, utan som kan bidra till att bära företagarrisken. Utskottet understryker särskilt att det är viktigt att uppbyggnaden av riskkapitalbolagen sker successivt och att utvecklingsfonderna kan bidra med medel och den kunskap, den erfarenhet och de kontakter som finns hos dem. Förslaget innebär att riskkapitalbolagens satsningar i huvudsak skall ske i form av minoritetsposter, vilket utskottet anser väl motiverat. Många småföretag saknar möjligheter till tillskott av kapital och kompetens. Med den här lösningen kan ägarna själva bibehålla det avgörande inflytandet över sina företag. Privata kapitalförmedlare kan ofta ha ett annat intresse av att få snabb utdelning på sitt kapital än vad de föreslagna statliga riskkapitalbolagen behöver ha. Det är alltså snarare omsorg om möjligheterna att tillhandahålla behövligt riskkapital till småföretagen än s.k. maktaspekter som ligger bakom utskottets uppfattning att sådana här bolag bör bildas. Utskottet kan därför inte biträda de borgerliga förslagen om inrättande av privata riskkapitalbolag som alternativ till de här föreslagna statliga. Men självfallet är det ingenting som hindrar att privata intressen startar riskkapitalbolag och ger sig in på den här marknaden. Det är tvärtom önskvärt. Behovet av insatser från samhällets sida i form av resurser och stöd till småföretagsutvecklingen är delvis en fråga om hur den allmänna ekono miska utvecklingen ser ut. Det är snarast en självklarhet, att om det visar sig att efterfrågan på stöd på grund av konjunkturutveckling, regionala hänsyn eller ökad efterfrågan, kommer att ställa sådana anspråk på systemet att det behövs ytterligare medel är det naturligt att det tas upp en diskussion. När det sedan gäller sammansättningen av utvecklingsfondernas styrelser föreslår regeringen, som sagt, att den ena hälften av ledamöterna skall utses av staten och den andra av landstingen. Utskottsmajoriteten ställer sig bakom detta förslag. Utskottsmajoriteten anser också att det är rimligt, som föreslås i propositionen, att den här fördelningen sker. Vidare instämmer utskottsmajoriteten i att styrelserna bör vara små och ha ledamöter med praktisk näringslivserfarenhet. Det är också enligt utskottsmajoritetens mening viktigt att personer från olika sektorer av näringslivet är representerade i styrelserna. Representanter bör alltså finnas för såväl anställda som företagsledare. Därmed, fru talman, ber jag att på alla punkter få yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på reservationerna.

Fru talman! Åke Wictorsson var orolig för vad våra partivänner skall säga när vi vill ta bort kreditgivningen för utvecklingsfonderna. Jag tror inte att han behöver vara särskilt orolig. Vi har fått mycket kritik för den kreditgivning som utvecklingsfonderna bedriver. Man har sagt att det är dyra och inte särskilt bra krediter. Bättre finns, menar man, på den fria, öppna marknaden. Vi tror nämligen inte att nyföretagande administreras fram via utvecklingsfonder eller någonting annat. Nyföretagandet måste byggas fram med hjälp av ett bra näringslivsklimat. Det måste finnas många olika företag och många olika typer av riskkapitalgivare. Det är det som kallas marknadsekonomi. När man hör Åke Wictorsson blir man närmast förvånad över att han inte verkar ha närmare studerat vad småföretagande innebär. Själv tillhör jag en släkt som i fem generationer har drivit ett familjeföretag. En sak har vi i alla fall fått lära oss utomordentligt påtagligt: att man aldrig kan administrera fram företagaranda, småföretagande och nyskapande. Det är fråga om arbetsglädje, stimulans, frihet och mångfald. Det gäller att skapa det som man själv tror på. Det som Åke Wictorsson talar för är en industripolitik som i ganska snabb takt är på väg åt vänster. Infallsriktningen är helt klart att man skall öka det statliga företagandet och att det skall skapas nya riskkapitalföretag, som ytterst grundas på löntagarfonder. Jag tycker att det är märkligt att man när man nu förmodligen skapar den hårdaste beskattningen av småföretagare i västvärlden — vad som även kallas konfiskatorisk kapitalbeskattning, för att citera LO-ordföranden Stig Malm - vill gå in med riskkapital från löntagarfonderna för att täcka upp det kapital som man beskattat ur småföretagen. Jag kan förstå att Rolf L Nilson har mycket stor sympati för den politiken, även om Åke Wictorsson försökte distansera sig så gott han kunde från sällskapet. Jag vet inte om det var besvärande att hamna i ungefär samma sällskap som de svenska kommunisterna. Det är riktigt att man förr sade att det som är bra för Volvo är bra för Sverige. Jag skulle vilja vända på det hela och säga att det som är bra för småföretagen är bra för Sverige. Därför behöver vi inte den här typen av reavinstskattedispenser som man nu har gett Volvo. Jag skulle gärna vilja fråga Åke Wictorsson om han själv var medveten om att Volvo skulle få den där reavinstskattedispensen på 1,7 miljarder kronor på bekostnad av småspararna i Pharmacia och småföretagarna.

Fru talman! Åke Wictorsson sade att om inte utvecklingsfonderna behåller sin kreditgivningsverksamhet blir de som vilket konsultföretag som helst. Ja, just det. Vad är det för fel på det? Jag är långt ifrån övertygad om att utvecklingsfondernas styrelser — som för närvarande till största delen består av politiker som landstingsråd, kommunalråd osv. — är bättre på svenskt näringsliv och på företagande än näringslivets eget folk. Vi tycker att länsstyrelserna av olika konsultföretag bör kunna köpa konsulttjänster och experttjänster ute i länen. Där bör utvecklingsfonderna ingå som ett av företagen och få möjlighet att lämna anbud vid fri konkurrens. Åke Wictorsson förnekar problemen inom näringslivet. Han tycks mena att allting är bra som det är. Han nonchalerar Företagareförbundets oro för framtiden, och han tar till en utländsk undersökning för att hitta någonting positivt om svenskt näringsliv. Har det undgått Åke Wictorsson att de svenska företagen blir allt konkurrenssvagare på utlandsmarknaden? Har det verkligen undgått Åke Wictorsson att expansionen och investeringarna inte längre sker i Sverige, i de stora företagen, vilket naturligtvis är mycket oroande för småföretagen som finns kvar här hemma, liksom för hela det svenska näringslivet, eftersom småföretagen betyder så ofantligt mycket? Var befinner vi oss i förhållande till den europeiska marknaden? Det är ju den som är avgörande. Tycker Åke Wictorsson att det är tillfredsställande med alla olika budskap som nu ges i tät följd av olika statsråd? Statsministern anser inte att Sverige kan bli medlem i EG på grund av neutralitetspolitiken. Industriministern tycker visst att vi kan det, eftersom han menar att neutraliteten närmast har spelat ut sin roll. Utrikesministern sade nyligen i TV att han höll med statsministern, osv. Tror Åke Wictorsson att de där bakåtsträvande ståndpunkterna från i varje fall statsministern och utrikesministern stärker Sveriges möjligheter att få delta i det gemensamma Europa, och tror Åke Wictorsson att det stärker det svenska näringslivets framtid?

Fru talman! Det blev riktigt intressant när Åke Wictorsson gav sig in i debatten. Så brukar det ju också bli. Jag sätter värde på detta, och jag sätter också värde på att Åke Wictorsson så intensivt följer mina företagsbesök. Hädanefter skall jag se till att jag själv skickar pressklippen till honom, så att han slipper få dem genom den socialdemokratiska kollegan på Norbottensbänken. Det är helt riktigt att jag besökte ett utomordentligt fint företag i Övertorneå, men även det företaget har haft problem och mörka moln på himlen. Företaget såg förstås framtidsmöjligheter, eftersom en mig närstående bank i allra högsta grad hjälpt till för att företaget skulle kunna klara vissa övergångsproblem. Sedan till frågan om Volvo och detta företags betydelse för näringslivet och sysselsättningen i landet. Jag tycker inte att vi skall sätta upp ett motsatsförhållande mellan Volvo och andra företag. Men det är viktigt att säga att underleverantörerna till Volvo borde få samma ekonomiska möjligheter och samma förmånliga behandling som Volvo har fått. Åke Wictorsson som är fiskare vet ju att man måste agna väl och använda bra fiskeredskap för att man skall få en bra fångst. På samma sätt förhåller det sig inom näringspolitiken. Om vi inte har agnat näringspolitiken med de rätta instrumenten och de rätta verktygen får vi inte heller ett sådant bra resultat som vi önskar. Därför är det viktigt att vi, när vi skall forma näringspolitiken, bedömer skattepolitikens, miljöpolitikens och energipolitikens inriktning för att få en helhetssyn. Jag saknar mycket av den helhetssyn som behövs i den socialdemokratiska näringspolitiken. Beträffande indragningen av pengarna från utvecklingsfonderna sade Åke Wictorsson att det skall föras överläggningar med landstinget. Får jag då fråga vännen Åke Wictorsson: Vad händer om landstinget säger nej, att man inte skall dra in pengarna från utvecklingsfonderna? Vad händer om en av huvudmännen säger nej? Vad avser socialdemokraterna då att göra? Kommer socialdemokraterna att fullfölja indragningen av pengarna trots ett kompakt motstånd från landstingsvärlden och den ena huvudmannen? Hur var det nu med historien, Åke Wictorsson? Det är riktigt att det gjordes betydande insatser under 70-talets andra hälft. Men ropades det inte från olika håll på ännu större insatser för att pengar skulle satsas på vissa håll inom näringslivet där det gick dåligt? Jag kan trösta Åke Wictorsson med en sak, nämligen att jag inte har några ambitioner eller anspråk på att avgöra Föreningsbankernas banks kommersiella bedömningar. Det är en affärsuppgörelse mellan Föreningsbankernas bank och regeringen hur Småföretagsfonden skall förvaltas. Däremot vet jag att Småföretagsfonden som form har mycket svårt att möta småföretagen. Intresset är måttligt ute i landet trots att ett vitt förgrenat kontorsnät används för att sälja dess tjänster.

Fru talman! Åke Wictorsson försökte vara litet finkänslig, och han ville inte med namns nämnande påminna mig om var det var man hade misslyckats med samhällsstyrning av ekonomin. Jag tycker inte att han skall vara så finkänslig. Jag tål att påminnas om var dessa försök har misslyckats. Och jag tycker det är bra att man påminner om detta. Jag blev emellertid litet förvånad när Åke Wictorsson så starkt reagerade mot talet om ökad samhällsstyrning eller ökad demokratisk kontroll av företagande och investeringar. Det kan ju inte vara något som är helt nytt eller helt främmande för den socialdemokratiska grenen av arbetarrörelsen. Det är inte så väldigt länge sedan som detta diskuterades intensivt. Det är en debatt som håller på att komma tillbaka, och jag är glad för det. Och den kommer inte tillbaka av en slump eller av sig själv, utan den kommmer tillbaka trots den motvind som utvecklingen i Östeuropa innebär för den här typen av tänkande. Den kommer tillbaka därför att vi har sett ganska avancerade försök med att släppa företagandet fritt och att släppa kapitalrörelserna fria. Detta har mött reaktioner ute på arbetsplatserna och inom arbetarrörelsen. Avigsidorna av detta har än en gång blivit uppmärksammade. Då tycker jag att det är självklart att man tar fram de resonemang, tankar och förhoppningar som har funnits inom arbetarrörelsen ganska länge, nämligen förhoppningen att förnuftet skall kunna styra även företagande, kapitalrörelser och produktion och att människor tillsammans många gånger skall kunna fatta klokare beslut än vad en blind, ostyrd marknad kan göra. Jag sade också i mitt anförande att när man nu börjar tänka i dessa banor igen måste man undvika att skapa en svensk statskapitalism, byråkratier, stelbenthet och toppstyrning. Åke Wictorsson tog upp en reservationstext. Jag tycker att man kan stå för de påståenden som görs i reservationstexten. Det är önskvärt att utlandsberoendet minskar och att det sker en styrning mot inhemsk konsumtion. Detta är motiverat. Det är inte detsamma som att vi skall konsumera allt tidningspapper som vi producerar i Sverige eller att vi skall äta allt knäckebröd som vi bakar. Vi kan gott exportera en del. Jag tycker att Åke Wictorsson skall jämföra med det som jag sade om möjligheterna att exportera energiteknologi. Jag vill avsluta mitt anförande med att säga att jag inte söker konfrontation när jag inte tycker att det är motiverat. Jag tar gärna en konfrontation när det finns skäl för det.

Fru talman! Åke Wictorsson höll ett underhållande anförande. Mycket av det som han sade visar att han har lyssnat på oppositionens anföranden. På några punkter hörde nog Åke Wictorsson fel. Jag vill betona att miljöpartiet vill öka välfärden. Jag tror att Åke Wictorsson hörde fel i detta avseende. När moderater, socialdemokrater och folkpartister talar om att materiell tillväxt behövs för att man skall kunna lösa miljöproblemen, undrar jag om de har funderat på vad det är som gör att miljöproblemen ökar. Jag får en känsla av att det är fråga om en kapplöpning, där miljöproblemen så att säga ligger före. Hela tiden talas det ju om att man just nu inte har råd att satsa så mycket som man egentligen skulle göra för att lösa miljöproblemen. Med den inställningen lär det väl fortsätta att bli värre. Jag tycker att det vore intressant om man funderade på hur vi skall kunna fortsätta att producera mer och mer, konsumera mer och mer och släppa ut mer och mer föroreningar och avfall utan att råvarorna tar slut, utan att vi dränks i våra egna sopor och utan att växthuseffekten förvärras. Vi lever, åtminstone här i Sverige, genomsnittligt ett slösaktigt liv, även om en del har en mycket liten del av välfärden och borde få sin välfärd förbättrad. Vi lever på kommande generationers bekostnad, och vi förbrukar det naturkapital på vars ränta vi och våra efterlevande borde kunna leva i välfärd. Detta har de flesta människor begripit, men det tycks vara en eftersläpning här i Sveriges riksdag. Våra nordiska grannar har visat större förstånd. Både i Danmark och i Norge har regeringarna lagt fram förslag när det gäller energin som visar att de tar t.ex. Brundtlandkommissionens rap port på allvar. Vi väntar med spänt intresse på vad som skall hända här i Sverige. Men ännu har vi bara hört orden, vi har inte sett handlingarna. I Danmark och i Norge har man slutat att tala. Där lägger man fram lagförslag. Det tycker vi i miljöpartiet verkar vara mycket bättre. Åke Wictorsson, jag skulle vilja gå ned på gräsrotsnivå ett litet ögonblick, och det gäller Norrtälje kommun. Där har man med gott resultat provat att erbjuda de små företagen förmedling av råd och förmedling av finansiering. Detta har Åke Wictorsson säkert kunnat följa på nära håll. Det liknar det som närfonderna skulle göra. Det skulle vara spännande att höra vad Åke Wictorsson tror om närfonderna. Jag får återkomma i nästa replik.

Fru talman! Jag tycker kanske inte att det berikar debatten att tala så mycket om min erfarenhet av näringslivsverksamhet och näringspolitiken. Men eftersom Per Westerberg ställde frågan, vill jag förklara att jag i stort sett arbetat i 30 år med samhällelig näringspolitik, varav något decennium i styrelseposition i småföretag. Men det var framför allt när det gäller beskattningen som jag tyckte att Per Westerberg kom litet för lindrigt undan. Han säger att vi genomför den hårdaste beskattningen av småföretagen i hela världen. Hurdan är situationen i dag? Vem är det som bär skattebördan i det svenska samhället i dag? Det säger man från moderaternas sida inte särskilt mycket om. Jo, det är de som arbetar, medan de från företagarsidan, från kapitalets sida framför allt, praktiskt taget inte lämnar något bidrag till skattebördan i samhället. Det är detta förhållande som vi nu vill ändra på. Vi genomför en skattereform där storföretagen och småföretagen blir jämställda i skattehänseende. Som bekant kommer de stora företagen lindrigare undan i dag än småföretagen, för att ta ett enda exempel. Men moderaterna motsätter sig detta, eftersom man slår vakt om kapitalets egna intressen på detta område. Gudrun Norberg tyckte att jag nonchalerar Företagareförbundets opinionsaktiviteter. Gudrun Norberg får ursäkta, men jag har upplevt Företagareförbundets mycket aktivistiska kampanjer framför allt under 70-talet. Där gick man på område efter område till storms mot uppläggningen av politiken. Det må förlåtas att jag är något skeptisk till hur Företagareförbundet lägger upp sina aktionskampanjer. Det var ju inte vilken internationell undersökning som helst det var fråga om, Gudrun Norberg. Det var FN, inte något diffust opinionsinstitut, utan en mycket seriös bedömning av olika länders utveckling och vad det har fått för välfärdseffekter för medborgarna. När det sedan gäller EG upplever jag att jag inte har någon möjlighet att utveckla hela resonemanget. Jag vill bara till Gudrun Norberg säga att jag upplever att svensk neutralitetspolitik är väldigt starkt förankrad hos det svenska folket. Om man sätter det i motsatsställning till EG-diskussionen tror jag att man hamnar snett. Sedan till Per-Ola Eriksson. Det var två punkter som var intressanta i den refererade tidningsartikeln och vid företagsbesöket. För det första var det ett finskt företag som hade etablerat sig i Övertorneå. Det finns alltså utländska företag som finner det lämpligt att etablera sig i Sverige. För det andra var det fråga om Samhall, som har den andra stora tyngdpunkten i näringslivets utbyggnad i Övertorneå. Det är ett utpräglat samhälleligt företag. Där finns det samarbete som vi menar måste ligga till grund för en näringspolitik i framtiden.

Fru talman! Jag ställde aldrig någon fråga om Åke Wictorssons erfarenhet som småföretagare, men han svarade vänligt ändå på den icke ställda frågan. Just sysslandet med samhällelig näringspolitik präglar Åke Wictorssons inlägg, tron att man kan administrera fram småföretagandet, tron på samhället som det som skapar nyföretagande genom utvecklingsfonder, samhällelig rådgivning och samhälleligt riskkapital i stället för den fria öppna marknaden. När det gäller småföretagens beskattning är det alldeles uppenbart att den svenska socialdemokratiska modellen hela tiden har gynnat stora företag på de smås bekostnad. Det är inget tvivel om att man genom särskilda särbestämmelser för de s.k. fåmansföretagen, som inte är börsnoterade, straffbeskattar dessa extra. Det är inte något näringsklimat som gynnar nyföretagande och småföretagande, så som man gör i nästan hela övriga Västeuropa oavsett regimen. Det vill vi råda bot på, inte genom att socialisera dem via någon form av insatser av riskkapital från statliga riskkapitalföretag finansierade genom löntagarfonderna. Vi vill i stället skapa en fungerande kapitalmarknad för riskkapital med samma typer av förmånliga alternativ till olika former av riskkapital från många olika givare. Detta förhindrar socialdemokraterna genom sin skattepolitik på detta område, man förhindrar det genom att i stället satsa på den starka samhälleliga styrningen. Sedan är det väl så, Åke Wictorsson, att ni vill genomföra, för att citera er egen ledamot i verkställande utskottet Stig Malm, en konfiskatorisk kapitalbeskattning. Det är inte vad vi är ute efter. Jag tror att Åke Wictorsson, om han funderar litet närmare på det, väl inser att det knappast gynnar vare sig företagande eller nyföretagande i landet och att det är fullständigt logiskt att man driver ut företagandet ur landet systematiskt om man bedriver den typen av politik. Det är den socialdemokratiska nya vänstervågen inom det näringspolitiska området som skapar problem. Det är därför typiskt när Industriförbundets utredare på den ekonomiska sidan klassade tre problem för företagen i Sverige: obestämda besked om EG, oklara besked om energin och en socialistisk industripolitik som uppenbarligen passar de svenska kommunisterna väldigt väl.

Fru talman! Åke Wictorsson vill gärna åberopa undersökningar. När det gäller EG finns det faktiskt undersökningar också där som visar svenskarnas positiva inställning till EG. Sedan till frågan om riskkapitalet. Varför skall inte utvecklingsfonderna fortsätta med kreditgivning och att tillhandahålla riskkapital? Jag måste ställa motfrågan: Varför skall riskkapital alltid tillhandahållas genom det offentliga, förut utvecklingsfonderna och nu de nya riskkapitalbolagen? Varför skall man inte stimulera andra former för att försöka skapa tillgång till risk kapital? Socialdemokraterna kallar sig för arbetarpartiet och påstår sig hävda i första hand arbetarnas intressen. Då är det obegripligt varför arbetarna, de anställda i företagen, skall missunnas möjligheten att få del av vinsten i de företag där de arbetar. Varför skall inte anställda kunna få gå in med andelar och därigenom bli delägare och finna intresse i att företaget går bra, och därigenom tillhandahålla riskkapital? Socialdemokraterna påstår sig vilja se till de anställdas bästa mer än andra. Varför motarbetar ni alla sådana här strävanden? Det är en fråga som folkpartiet har drivit länge. Ni införde löntagarfonderna för att ge de anställda inflytande, sade ni. Det var nonsens. De får inget inflytande genom löntagarfonderna. Det visste vi redan innan de infördes. Att belägga den sortens värdefullt riskkapital med sociala avgifter, som socialdemokraterna gör, är inget annat än en straffavgift, eftersom den gynnar enskilda människor i stället för kapitalet. Jag måste fråga Åke Wictorsson, eftersom han talade välvilligt om privata riskkapitalbolag och sade att de visst fick växa upp: Är Åke Wictorssons tanke att försöka ändra socialdemokraternas inställning när det gäller andelar i vinstsystemet, så att man kan stödja de anställda på det sättet?

Fru talman! Åke Wictorsson är så engagerad i kväll att han inte hinner svara på alla frågor, och visst var det kanske många frågor. Jag vill ändå upprepa min fråga som han inte alls svarade på om överläggningarna med landstinget och om indragning av pengar från utvecklingsfonderna. Vad händer om landstingen skulle säga: ”Nej, vi vill att utvecklingsfonderna skall ha kvar sina pengar”? Är dessa överläggningar bara kosmetika och vackra ord i det här läget, och kommer regeringen att tillgripa tvångsinbetalningar av pengarna om landstingen och utvecklingsfonderna skulle säga nej? Jag tycker att vi bör få svar på den frågan i denna diskussion. Jag vet att Åke Wictorsson är en praktisk och pragmatisk person. Jag tror att han innerst inne hyser en viss oro inför de nya organ som växer upp med statlig centraldirigering, med småföretagsfondens nya och vidgade uppgifter, med riskkapitalbolagen som kan bli småföretagens moderbolag i framtiden. Jag tror att Åke Wictorsson innerst inne också hyser en viss oro för det statliga förvaltningsbolag som kommer att ta hand om de statliga företagen och i sin tur skall gifta samman privata företag på samma sätt som i fråga om Volvo-Procordia-avtalet. Detta kanske inte är rätt debatt för Åke Wictorsson att uttala oro i, men som den praktiske man han är utgår jag ifrån att han hyser starka betänkligheter mot denna utveckling. Under debatten har Åke Wictorsson väldigt ofta hamnat i Övertorneå. Det företag han hänvisar till är ett alldeles utomordentligt exempel på hur vi kan utveckla Norden som hemmamarknad. Jag tycker att vi skall hälsa med tillfredsställelse att olika företag i de nordiska länderna investerar i de nordiska länderna. I alltför stor utsträckning riktar sig i dag intresset och blickarna mot Bryssel, London, Paris och andra delar av Västeuropa då det gäller investering. Norden som hemmamarknad är i alldeles för stor utsträckning undervärderad och underutnyttjad. Vi behöver fler företag i de nordiska län derna som investerar här i Norden för att kunna skapa sysselsättning och trygghet. Det finns mycket att göra för att främja utvecklingen på detta område. Vi behöver riva många hinder för att skapa en bättre nordisk hemmamarknad.
Herr talman! Först några ord till Per Westerberg. Jag tyckte att han i sitt anförande uttryckte sig föraktfullt....
Jag vill påminna om att repliken gäller Åke Gustavssons anförande.
Herr talman. Det finns områden i Sverige som ligger väldigt nära storstaden och ändå är glesbygd, t.ex. delar av Norrtälje kommun. Där hade företagandet lidit skada om det inte funnits en samhällsinsats för att skydda nyföretagandet och småföretagandet. En sådan insats behövs alltså. Det finns också anledning att fråga: Vad kommer att hända om utvecklingsfonderna blir av med en stor del av sitt lånekapital? Utvecklingsfonden i Stockholms län har lånat ut nästan 100 96 av sitt lånekapital och skulle i fortsättningen bli tvungen att minska sina insatser. Det skulle drabba bl.a. företagsamheten i glesbygderna i Norrtälje kommun, och det betraktar jag som allvarligt. Det är viktigt att utvecklingsfonderna får fortsätta att arbeta ostört och använda sin unika kompetens. De har större förutsättningar att göra det, herr talman, än vad privata konsulter har som arbetar med rent vinstintresse. De kanske inskränker sig till att låta mera lönsamma företag anlita deras tjänster, och det är inte säkert att små företag i uppbyggnad skulle ha en chans vare sig att betala de arvoden som krävs eller ens att dra till sig dessa konsulters intresse. Dessutom finns större möjligheter att få opartiska råd av utvecklingsfondens folk. Så det finns ett behov av utvecklingsfonder. När det gäller riskkapitalförsörjning har erfarenheten i Sverige visat att riskkapitalbolagen inte fyller sin funktion på ett rimligt sätt. Det blir för mycket klippekonomi, och det är trist att se. Vi har redan för mycket av det i Sverige. Även där skulle utvecklingsfonderna kunna fortsätta att spela en viktig roll. Dessutom skulle jag gärna se att det fanns möjligheter att ha privat sparande för eget småföretagande och för kooperativt företagande.
Herr talman! Krister Skånberg provocerar mig gång på gång med att försöka ta upp de lokala problemen i Norrtälje. Jag vill gärna säga när det gäller Stockholmsregionen i dag att här är kostnadsutvecklingen och en rad andra faktorer av betydelse för de mindre tillverkningsföretagen av sådan karaktär att många av dem slås ut oberoende av vilka kreditmöjligheter som finns. Här sker en omstrukturering. För att fortsätta med Norrtälje så har under de senaste tre månaderna tre verkstadsföretag aviserat att de kommer att lägga ner sin tillverkning i denna region av kostnadsskäl. Jag tror inte vi kan möta denna utveckling ens med hjälp av närfonder. Gudrun Norberg påstår att man från socialdemokratins sida vill se finansiering i offentlig regi och inte kan acceptera något annat. Men titta då på hela den privata kapitalmarknaden, vilken våldsam utveckling den genomgått under de senaste åren! De satsningar som sker från samhällets sida genom riskkapitalbolagen är endast små bråkdelar för att åstadkomma litet mera av balans. Det finns ingen proportion i kritiken. Den är utomordentligt ensidig därför att man inte tar med den andra utvecklingen. Men vi försöker i något större utsträckning åstadkomma en balans. Så var det löntagarfonderna och vinstandelsbevisen. Vi har inte någonting emot att de anställda får vinstandelsbevis, men det var inte avsikten med löntagarfonderna, utan avsikten var att skapa en kollektiv kapitalbildning. Det är skillnaden. Och det har lyckats. Vi har inte sett ett dugg av den taggtråd och annat som Företagareförbundet och 4 oktober-kampanjen talade om skulle bli resultatet av fonderna. Till Per-Ola Eriksson vill jag bara säga att jag inte är orolig för utvecklingen. Jag tror att man pragmatiskt kommer att lösa dessa problem. Vi kommer att få en bättre fungerande kontaktyta emellan småföretagen, näringslivets utveckling och de samhälleliga insatserna i vad vi allmänt kallar näringspolitik. Så var det frågan om hur överläggningarna med landstingen skall gå. Jag är inte beredd att sia eller ställa svar på hypotetiska frågor. Jag åtgår ifrån att dessa två parter går in i förhandlingarna med de bästa avsikter för att träffa en uppgörelse, och sedan får vi se vad resultatet blir.

Herr talman! Genom ett gynnsamt näringslivsklimat här hemma har de svenska företagen erbjudits goda förutsättningar att utnyttja 1980-talets internationella högkonjunktur. De flesta har också varit framgångsrika, och successivt har vi lyckats återskapa den styrka och framtidstro som under efterkrigstiden har präglat svenskt näringsliv. Det speglas bl.a. i investeringarna, Konjunkturbedömarna fick under förra året ständigt justera sina prognoser uppåt. Trots att industriinvesteringarna redan låg högt, ökade de med hela 16,5 96 under 1989. Och trots att vi i dag ser tecken på en viss konjunkturavmattning steg industriproduktionen under årets första månader med närmare 2 20 jämfört med samma period förra året. Bakom den gynnsamma investeringsutvecklingen ligger en god lönsamhet i svensk industri. Och för Sveriges framtid som industrination är det naturligtvis eftersträvansvärt att de vinster som skapas i landet också ger upphov till inhemsk sysselsättning och produktion. Men jag har samtidigt förståelse för att företagen i ett läge med omfattande inhemska investeringar, brist på arbetskraft, ökad internationalisering av marknaderna och ökade krav på närhet till kunderna väljer att förlägga en del av investeringarna utomlands. Det finns mot denna bakgrund skäl att betrakta en stor del av de utlandsinvesteringar vi har sett som ett uttryck för den styrka och växtkraft som i dag präglar svenskt näringsliv. I många fall medför företagens internationalisering samtidigt att förutsättningarna för den svenska delen av verksamheten stärks. Det är en helt annan bild än den defensiva och föga dynamiska näringslivsstruktur som präglade svensk ekonomi för tio år sedan. I en modern ekonomi pågår en ständig utveckling, som hela tiden ändrar förutsättningarna för näringslivets utveckling. Dagens framgångar får inte skymma det faktum att omfattande utmaningar nu står för dörren. Av erfarenhet vet vi att det krävs en solid grund för att kunna möta svängningar i konjunkturen. Samtidigt förändras också förutsättningarna för politikens utformning, och det gäller även för näringspolitiken. Ett påtagligt exempel är den allt snabbare internationaliseringen. Som en följd av bl.a. harmoniseringen med EG och avskaffandet av valutaregleringen har nya möjligheter skapats för svenskt näringsliv, men det har samtidigt medfört att kraven på lönsamhet och effektivitet blir än tydligare. En god och stabil näringslivsutveckling kräver långsiktighet och uthållighet, vilket också är utgångspunkten för regeringens näringspolitik. Uppgiften är inte att ersätta de initiativ som tas av individer och företag. Den primära uppgiften för näringspolitiken är i stället att främja de långsiktiga förutsättningarna för förnyelse, utveckling och internationell konkurrenskraft. Ett sådant synsätt kräver emellertid att näringspolitiken betraktas i ett bredare perspektiv, där insatser inom olika områden och på olika nivåer samverkar för att skapa ett gynnsamt klimat. I anslutning till årets budgetproposition presenterades därför vissa förändringar av regeringens arbetsformer. För industridepartementets del innebar det ett utökat ansvar inom energiområdet och regionalpolitiken. Det innebar också att en särskild statsrådsgrupp bildades för samordning av de näringspolitiska frågorna. I gruppen, som jag själv leder, ingår dessutom kommunikationsministern, utbildningsministern, jordbruksministern och miljöministern. Syftet är att utforma en långsiktig och sammanhållen strategi för att främja näringslivets utveckling och den ekonomiska tillväxten. Och som framgår av den proposition som kammaren behandlar i dag är avsikten att utifrån de riktlinjer som där redovisas redan nästa år återkomma med ytterligare förslag ägnade att främja förutsättningarna för en långsiktig tillväxt. Det innebär att olika typer av insatser kan aktualiseras vid sidan av dem som vanligen ansetts förknippade med näringspolitiska initiativ i en snävare mening. Jag tänker då exempelvis på kommunikationer men också på olika typer av utbildningsinsatser. Herr talman! Riksdagen har redan behandlat en del av regeringens näringspolitiska proposition, och ytterligare förslag med näringslivsanknuten forskning kommer att behandlas senare. Av de förslag som riksdagen skall behandla i dag är inrättandet av regionala riskkapitalbolag bland de viktigaste. Erfarenheten visar att det kapital som krävs för att utveckla små industriföretag inte i tillräcklig omfattning kan skapas i den egna verksamheten, utan det krävs att riskvilligt kapital tillförs utifrån. I dag är det brist på externt riskvilligt kapital, som kan tillföras små och medelstora företag. Vi kan konstatera att de privata finansiärerna nästan helt har dragit sig tillbaka från den s.k. venture-kapitalmarknaden. Det finns nu ytterst få aktörer som satsar i form av minoritetsandelar i små och nya växande företag. Ett skäl till detta är att kapital i stället placeras på andra marknader, där avkastningen är större, snabbare och säkrare. Erfarenheterna visar att kapitalet i högexpansiva perioder söker sig bort från de mer riskfyllda placeringarna. Det skapar en ryckighet i den privata riskkapitalmarknaden som försvårar långsiktigt industriellt utvecklingsarbete. Vår slutsats är att när inte det privata kapitalet erbjuder en långsiktigt säker riskkapitaltillförsel, måste staten engagera sig på detta område. Men vi menar också att ett sådant statligt engagemang bör ske i samverkan med privat kapital, som kan vara intresserat av långsiktiga investeringar i denna typ av företag. Vi föreslår därför att fem till sex regionala riskkapitalbolag inrättas med ett sammanlagt kapital på 1,8 miljarder kronor. Riskkapitalbolagen skall medverka med ägarkapital. Det innebär att bättre förutsättningar skapas för stöd till nyföretagande och till utveckling av små och medelstora företag. På detta sätt skapas förutsättningar för en god och bred återväxt av nya och växande företag, vilket är viktigt både för att möta internationaliseringen och för att stärka den inhemska tillväxten. Att riskkapitalbolagen bidrar med ägarkapital medför också att kreditvärdigheten hos dessa företag förbättras, vilket underlättar långivning på den ordinarie kreditmarknaden. På det sättet får vi en utväxling på pengarna, vilket förbättrar företagens totala finansiering. Utvecklingsfonderna förfogar i dag över totalt 2,8 miljarder kronor. Vi kommer — om riksdagen ger sitt godkännande till regeringens förslag — att senare inleda förhandlingar med landstingen och utvecklingsfonderna i syfte att få fonderna att placera 600 milj.kr. av sitt kapital i de nya riskkapitalbolagen. Småföretagsfonden skall tillföras 1 miljard kronor på fem år ur AP-fondssystemet, och detta kapital skall satsas i de nya riskkapitalbolagen. De små företagen och nyföretagandet som riskkapitalbolagen siktar till att stödja är viktiga i ett näringspolitiskt perspektiv, framför allt därför att de bidrar till dynamiken i näringslivet. Nya företag ökar konkurrensen och effektiviteten och är en förutsättning för näringslivsutvecklingen. Också de små företagen påverkas av internationaliseringen. Detta gäller framför allt underleverantörerna, vars kunder ingår internationella allianser bl.a. för att rationalisera inköpen. Köparföretagen ställer också högre krav på att underleverantörerna måste leverera hela system i stället för komponenter och ansvara för produktutveckling, vilket gör att underleverantö rerna måste öka produktionsvolymen och antalet kunder för att bära de större kostnaderna för utveckling och investeringar i produktionen. Underleverantörerna måste därför i många fall genomgå en strukturförnyelse för att stärka sina möjligheter att effektivisera produktionen och förbättra förmågan att själva bedriva utvecklingsarbete. Omfattande insatser måste sättas in direkt i form av bl.a. konsultinsatser för att förbättra kvaliteten och öka effektiviteten i verksamheten. Samhället bör aktivera olika medel för att understödja en nödvändig omställning och utveckling av underleverantörerna. Därför föreslås statens industriverk, styrelsen för teknisk utveckling, Industrifonden, Exportrådet och utvecklingsfonderna på olika sätt prioritera underleverantörer och teknikberoende företag i sin verksamhet. Också det särskilda verkstadstekniska programmet, som omfattar 150 milj.kr. på tre år, tar sikte på att underlätta underleverantörernas situation och framtidsmöjligheter. Det statliga stödet till standardisering föreslås öka från 20 till 31 miljoner, samtidigt som arbetsoch konsumentintressenas inflytande över standardiseringsarbetet förstärks. Insatsen syftar till att stärka svenska företags möjligheter i det standardiseringsarbete som nu intensifieras i och med den utökade europeiska integrationen. Bemyndigandet för statens mätoch provstyrelse att kunna ackreditera certifieringsorgan och vår uttalade vilja att förändra förvärvslagstiftningen har också som syfte att underlätta för svenska företag att möta de nya krav som den ökade internationaliseringen medför. De åtgärder som regeringen föreslår, med bl.a. inrättandet av riskkapitalbolag och stödet till underleverantörsoch småföretagsutveckling, kommer tillsammans med övriga förslag på det näringspolitiska området att förbättra näringslivets utvecklingsmöjligheter. Min förhoppning är därför att riksdagen skall ställa sig bakom utskottsmajoritetens förslag gällande den näringspolitiska propositionen. Därmed ges bättre förutsättningar för vårt näringsliv att anpassa sig till de nya konkurrensförutsättningar som nu växer fram, men också bättre möjligheter att klara riskkapitalförsörjningen i de små och medelstora företag som kan och vill expandera.

Herr talman! Industriministern berömmer sig av att vi har ett bra näringspolitiskt klimat i Sverige. Jag drar mig då till minnes en artikel, skriven av chefsekonomen för Sveriges industriförbund Lars Vinell i finanstidningen Idag. Han skriver: ”Nu faller industriinvesteringarna igen. Och detta knappt innan de hunnit komma upp till den nivå som behövs för vidmakthållen produktionskapacitet. Det är utan tvivel det mest oroande inslaget i den svenska konjunkturbilden.” Det finns som bekant fler exempel. Vi har i dag en mycket hög inflationsnivå i Sverige, vilket gör det svårt att göra investeringar i landet. Det har drivit upp räntenivåerna, med mycket höga reala räntor, som gör det väldigt dyrbart att räkna med vilka investeringar som helst i Sverige kontra ute i omvärlden. Vi har snabba kostnadsökningar, inte minst när det gäller löne avtalen, men det gäller också självfallet insatsvarorna i och med att vi har fått en så pass hög inflationsnivå. Allt detta faller i många fall tillbaka på skattesystemet — det skall jag villigt erkänna. Höga skatter leder som bekant till låg ekonomisk tillväxt. Det visar inte minst modern svensk ekonomisk historia. Sverige har också begåvats med det kanske högsta skattetrycket i världen och är dessutom bland de länder som har den lägsta ekonomiska tillväxttakten i världen. Det är ju därför den kända investmentbanken i London Kleinworth & Benson, som speciellt bevakar Sverige, ser framtidsutsikterna för övriga Västeuropa som utomordentligt positiva i och med avregleringarna och framväxander av marknadsekonomier i Östeuropa. Framtidsutsikterna för Sverige bedömer man däremot som utomordentligt pessimistiska, och man avråder i de flesta fall från investeringar i Sverige. Jag tycker inte att det ger något intryck av ett bra näringsklimat. Inte heller tyder det på något bra näringsklimat att investeringarna i högre och högre grad sker utanför rikets gränser och att det görs väldigt litet investeringar från utlandet i Sverige — de är nästan försumbara. Det skapar heller inte någon bra situation eller någon tilltro inför framtiden. Det som kanske är viktigast i en ekonomi är trots allt att vi måste få småföretag som kan expandera och förnya sig. Det kan vi endast få genom att se till att de har ett bra arbetsklimat. Det måste innebära att det finns bra förhållanden för dem att arbeta i, och det är ju det vi inte har skapat. Vi har inget bra småföretagarklimat när vi har fått västvärldens kanske hårdaste beskattning av just småföretagare. Så har man naturligtvis inte heller klarat av att skapa möjligheter till alternativ riskkapitalförsörjning, som vi annars skulle ha om vi hade ett skattesystem motsvarande dem som finns ute i Europa.

Herr talman! Statsrådet Rune Molin har sedan han tillträdde som industriminister gjort ett antal uttalanden som djupt oroar det svenska näringslivet. Det näringspolitiska klimat som råder i Sverige är faktiskt mycket långt ifrån det utomordentligt gynnsamma näringspolitiska klimat som industriministern yvs över. Industriministern står för en långtgående socialiseringsiver. Den borde inte höra hemma i Sverige, och det är inte troligt att industriministerns uppfattningar skulle platsa ens i öststaterna i dag. Han har gjort uttalanden som dessa: De statliga företagen bör öka sin andel i näringslivet. Det är klart att den ekonomiska demokratin, att demokratisera förmögenhetsstocken i Sverige, naturligtvis är ett viktigt mål för ett socialdemokratiskt parti och för arbetarrörelsen. Statens ägande kan bättre fungera som motvikt till en alltför ensidig privat ägarkoncentration av vårt lands näringsliv. Det här är bara ett axplock. Industriministern har redan hunnit samla på sig en mängd uttalanden av det här slaget. Det skall verkligen bli intressant att följa hur den socialdemokratiska utskottsgruppen kommer att agera framöver. Vi har under senare år inte uppfattat dem som sådana ivriga förstatligare som industriministern nu verkar vara. Det skall som sagt bli intressant att se om den socialdemokratiska grup pen låter sig dirigeras av sitt statsråd. I så fall går näringslivet mot en dyster framtid. Jag vill ställa en fråga till statsrådet Rune Molin: Tror statsrådet att svenska företag väljer att expandera i vårt land när företagsklimatet här präglas av den här gammaldags planhushållningsandan? Statsrådet tror tydligen, av hans anförande att döma, att den näringspolitiska inställning han har och den politik som han driver främjar svenskt näringsliv, ekonomi och sysselsättning.

Herr talman! Det har ju gått några månader sedan Rune Molin tillträdde som industriminister, och han har framträtt här i kammaren vid ett antal tillfällen. Vi börjar lära känna honom och förstå vart han vill komma. Det märker vi också när vi läser den proposition som kommer från industridepartementet. Jag tycker att det är betecknande för socialdemokratisk näringspolitik i dag att den i alldeles för stor utsträckning bara existerar i form av tankar om fonder, centrala arrangemang och centrala riskkapitalbolag. Vi har haft en debatt om skatteomläggning här i Sverige under en längre tid, och den kommer säkerligen att fortsätta. Var har företrädare för industridepartementet hållit hus under den debatten? Debatten om t.ex. företagsbeskattning är ju så oerhört viktig för de små och medelstora företagen. Vi har inte hört ett knyst från industridepartementet när det gäller de små och medelstora företagens beskattning. Några förslag har förstås inte heller kommit då det gäller att stimulera småföretagen att av egen kraft klara en del av sin kapitalbildning. I stället läggs ett förslag fram om att inrätta stora riskkapitalbolag, vilka byggs på löntagarfondspengar, pengar via småföretagsfonder, indragningar från utvecklingsfonderna osv. Det finns tydligen inget intresse hos industriministern för att främja småföretagens egen riskkapitalförsörjning eller att stimulera enskilda individer att satsa pengar i småföretagen. Det kan inte en industriminister med ett strukturkonservativt förflutet göra. Alltför mycket i socialdemokraternas agerande handlar om strukturen. Privat maktkoncentration skall mötas med statlig maktkoncentration, och för att sedan balansera de olika koncentrationsblocken skall man gifta samman dem för att på så sätt neutralisera dem. Varför tänker Rune Molin så mycket på dessa maktstrukturer och på att bygga upp nya maktapparater? Vore det inte mer värdefullt att få fram åtgärder som främjar tillväxten hos de mindre och medelstora företagen, som stimulerar initiativkraften och idérikedomen hos människor och får dem att satsa på småföretag, att satsa på uppfinnare, forskning m.m.? Sedan sade industriministern att departementet har fått vidgade arbetsuppgifter. Det är riktigt, och jag vill ge industriministern ytterligare en arbetsuppgift: Ta hand om kooperationen i större utsträckning! Låt kooperationen i större utsträckning än hittills bli en del av näringspolitiken! Kooperation får inte bara handla om socialpolitik eller arbetsmarknadspolitik — det bör vara en del av en aktiv näringspolitik. Det bör industriministern ägna mer tid och intresse åt.

Herr talman! Om jag förstod industriministern rätt var han ganska nöjd med svensk industris framtidstro. Då har han sluppit höra det jag har hört på ett antal seminarier som har ordnats av SAF och Industriförbundsanknutna företag och TCO. Det är ett kvirrande och en konservatism, en rädsla för förändring och en brist på utvecklingstänkande som i alla fall gör mig rädd. Tänk om de menar vad de säger! Tänk om de duktiga människor som arbetar i deras företag hör vad de höga herrarna — för det är alltid bara herrar — säger! Tänk om de slutar tro på vad de håller på med! Nu är det väl inte så illa. Det är bara ett spel som skall få regering och riksdag att tro att om man ställer miljöoch effektiviseringskrav på företagen —t.ex. på energisidan — klarar inte företagen upp det. Det är ett sorgligt skådespel, som dessutom lönar sig. Regeringen viker sig, gång på gång! Varför denna flathet — och dessutom från en regering ibland kallar sig arbetarregering? Så lättlurade är inte t.ex. politikerna i USA. Där står man på sig. När storföretagen inte lyckas skrämma politikerna till eftergifter i förhållande till vad dessa från början har bestämt sätter de i stället i gång sina duktiga medarbetare på att klara de krav som ställs. Ibland ligger lösningarna för övrigt och väntar i skrivbordslådan och är bara att plocka fram och damma av — man har hållit dem dolda tills de behövts. Nej, större civilkurage från regeringens sida när det gäller att ställa krav på att företagen skall anpassa sig till en verklighet som präglas av miljöförstöring och resursslöseri! Också företagen måste vara med och dra sitt strå till stacken! Det är bra att industriministern har observerat att riskkapitalförsörjningen inte fungerar bra i Sverige. Det vore ännu bättre om han insåg att det behövs mer småskaligt risktagande än vad de fem sex riskkapitalbolag som föreslås skulle kunna stå för. De kommer inte att försöka tillfredsställa en rad småföretags och nya företags behov av riskkapital. Det behövs, som andra talare här har sagt, mer privat sparande, sparande som är särskilt ägnat att satsa i eget företagande, kooperativt företagande. Men det behövs också fler småskaliga riskkapitalbolag, åtminstone ett i varje län.

Herr talman! I den här typen av debattrundor är det viss risk att man upprepar vad man har sagt ett par gånger tidigare. Jag skall därför så mycket som möjligt försöka undvika det. Jag tycker att både näringsoch energipolitiken har börjat bli spännande och intressanta sedan Rune Molin blivit industriminister. Jag skall inte sticka under stol med att det var med stor skepsis som jag och andra engagerade kärnkraftsmotståndare och anhängare av ett samhälleligt inflytande över kapitalbildning och företagande såg att Rune Molin fick ansvar för de sektorerna. Jag tycker för min del att det har utfallit på ett mycket intressant sätt. När det gäller både energioch näringspolitiken har det gjorts mycket spännande uttalanden. Det har kommit i gång en debatt, och det har börjat blåsa om näringspolitiken. Debatten i dag är ett uttryck för det. ”Borgarna” är ju fullständigt sanslösa i sina angrepp på mycket små förändringar av näringspolitiken. Jag skulle vilja fråga Rune Molin: Varför denna blygsamhet när det gäller att presentera vad samhället och staten vill göra på näringspolitikens område? Varför ha ambitioner bara när det visar sig att det privata kapitalet inte räcker till, när det privata kapitalet inte finner det lönsamt att göra investeringar i småföretagsamhet? Det finns ju ett värde i att göra satsningar som är demokratiskt styrda, som är långsiktiga och där man redan från början inriktar sig på framtiden och tar hänsyn till miljöoch resurshushållning m.m. Varför denna blygsamhet? Jag skall också säga några ord när det gäller standardiseringsarbetet, som Rune Molin berörde i sitt anförande. Standardiseringsarbetet är ju inte bara en fråga om tekniska, rationella lösningar. Det berör också inflytande, nationellt självbestämmande och demokrati. Frihandeln kan här komma att stå emot god arbetsmiljö. Det berör vidare säkerhet på arbetsplatserna och mycket annat. Jag ser bakgrunden till regeringens förslag i propositionen i det snabba integrationsarbetet inom EG och Sveriges anpassning till det. Det innebär ett ökat överstatligt inslag och att ökad makt överlämnas till standardiseringsorganen, ofta dominerade av transnationella bolag. Föreskrifterna blir normbildande och ersätter i praktiken nationella föreskrifter på arbetarskyddets område. Standardiseringsarbetet är också ensidigt inriktat på Västeuropa. Regeringen borde kunna ta initiativ för att få med de östeuropeiska länderna även på det här området.

Herr talman! Per Westerberg fortsätter sin klagolåt över tillståndet i Sverige och dess näringsliv och beskriver dystra framtidsutsikter för Sverige. Det är en klagolåt som moderater och borgerliga politiker upprepar dagligdags. Snart tror man väl inom näringslivet att det är så dåligt här som man säger i sin propaganda. Jag tycker att vi måste gå till verkligheten — det är den som är intressant för mig. Om man tittar på investeringarna under 1980-talet kan man konstatera att investeringarna i industrin i dag i fast penningvärde är dubbelt så höga som de var 1982. Det beror inte på att vi har ett dåligt näringslivsklimat, utan det beror naturligtvis på att industrin tycker att det är intressant att investera i Sverige, med de förutsättningar som här finns. Vi har haft en börsuppgång, vilket är ett uttryck för de vinstförväntningar som finns i det svenska näringslivet, som har varit enastående och som avviker från utvecklingen på de flesta börser runt omkring i världen. Sedan jag blev industriminister har börsvärdet faktiskt stigit väsentligt. Det beror inte på att jag har blivit industriminister, utan det beror naturligtvis på att vi har ett industriklimat som är bra. Skulle man bedöma näringslivsklimatet efter de uttalanden som gjorts om mig och min politik från borgerligheten borde börsen naturligtvis ha rasat samman. Men så är det ju inte. Nej, aktieköparna är realistiska människor som utgår från den faktiska verkligheten. Och det tycker jag att vi skall göra också när det gäller små och medelstora företag. Vi kan konstatera att de i dag har problem med att skaffa eget kapital och att de inte kan växa som de skulle önska. Vi mister en dynamisk kraft i vårt näringsliv om vi inte ser till att de får det riskkapitalet. Det är för att lösa ett problem som de små och medelstora företagen i dag har som jag har medverkat till det här förslaget. Jag är inte ute efter att socialisera något företag, utan avsikten är att gripa in där det krävs riskkapital och upphöra med det när företagen klarar sig själva. Dessa riskkapitalbolag skall inte samla på sig några företag, utan de skall agera när det behövs för att bygga upp företagen. Därefter får andra ta över, själva företaget eller andra. Detta inser också småföretagarna. Svensk Industriförening, en respekterad organisation som vi har mycket att göra med, skrev genom sin verkställande direktör Sven Langenius en ledare när vi presenterade den näringspolitiska propositionen. I den står bl.a. följande: ”Den viktigaste satsningen görs på ökade möjligheter till nytt ägarkapital i mindre industriföretag genom att fem sex s.k. riskkapitalbolag skall bildas. Dessa riskkapitalbolag kommer att få 1,8 miljarder till sitt förfogande, vilket innebär en betydande satsning. Härutöver kommer möjligheter att ges till privatägande i riskkapitalbolagen. Den sistnämnda biten är oerhört värdefull enär därigenom marknadsekonomiska krafter kommer att påverka dessa företags inriktning och utveckling. De mindre företagen har stort behov av ökat eget kapital och förbättrad soliditet. Förslaget till NP 90 kommer härvidlag att utgöra en bra möjlighet. Liksom i alla andra sammanhang kommer emellertid styrelse och verkställande ledning i riskkapitalbolagen att få avgörande betydelse för huruvida satsningen skall lyckas eller ej.” Här talas alltså om hur de som befinner sig i den praktiska verkligheten upplever de dagliga riskkapitalproblemen. De tycker att det framlagda förslaget är bra. I en annan artikel står att det är ett glädjade förslag. Det verkligheten och inte den klagolåt som vi här får höra gång efter annan. Per-Ola Eriksson diskuterar frågan om beskattning. Det görs en del också på det området. Låt mig citera ur en reservation till detta betänkande från folkpartiet. Där står: ”Den planerade förändringen i inkomstoch företagsbeskattning kommer att få gynnsamma effekter på mindre och medelstora företags möjligheter till finansiering.” Det är inte jag som säger detta, utan folkpartiet, en av era sannolika regeringskamrater i en framtid — eller i varje fall i en gårdag. Per Westerberg kommenterade också frågan om investeringar utifrån, vilka är begränsade. Jag håller med honom om att det är ett problem. Vi önskar mycket mer investeringar från utlandet. Det är emelllertid inte ett problem som vi är ensamma om. Industriförbundet publicerade häromdagen en sammanställning över hur det ser ut i olika länder. Det kan konstateras att utländska investeringar i Sverige uppgår till 1,3 26 i förhållande till BNP. I det just nu förlovade landet Västtyskland är motsvarande tal bara 0,4 96. Även där tror jag man skulle tycka det var bra med fler utländska investeringar. I Italien, ett land som vi under senare år har betraktat som ekono miskt framgångsrikt, är de utländska investeringarna 1,4 96 av BNP. Flera länder har alltså problem av likartat slag som vi. Jag påstår inte att vi skall nöja oss med nuvarande situation, utan jag avser att återkomma med förslag till åtgärder som ytterligare skall förbättra vårt näringslivs konkurrenskraft. Men det handlar också om åtgärder i syfte att försöka upplysa utländska investerare om de i många avseenden goda förutsättningar som finns att göra investeringar i Sverige. Per-Ola Eriksson säger att jag har ett strukturkonservativt förflutet. Jag vet inte riktigt vad det skulle vara. Jag har ingått i många företagsstyrelser, och inte i någon av dem har jag min själ bedrivit någon strukturkonservativ verksamhet. Jag har suttit med i Procordias styrelse. Det företaget omstrukturerades totalt under mina år där. Vidare har jag ingått i SJs styrelse. Också det företaget har undergått total omstrukturering. Vidare har jag ingått i styrelsen för tidningsföretag som också har omstrukturerats. Detsamma gäller i tryckeriföretag som har omstrukturerats. Dessutom har jag medverkat till BPAs omstrukturering. Nog har jag erfarenhet av omstruktureringar, och sådana är ofta nödvändiga. Det är också en politik som vi måste vara beredda att möta i en föränderlig värld där konkurrensen blir allt hårdare. Då gäller det också att lösa de problem som uppstår. Ofta är det fråga om att klara riskkapitalförsörjningen, och det är mycket viktigt. Gudrun Norberg säger. att jag vill genomföra långtgående socialiseringar. Jag har framlagt en del förslag för riksdagen men inte ett enda socialiseringsförslag. Det var faktiskt ett privatiseringsförslag som jag lade fram när Volvo köpte en stor del av Procordias aktier. Jag vill inte med hjälp av riskkapitalbolagen socialisera ett enda företag, utan det handlar om att lösa de problem som företagen står inför. Riskkapitalbolagen skall gå ur företagen när dessa har löst sina problem eller kan få andra ägare. Det framlagda förslaget föranleds alltså av att jag finner det nödvändigt att lösa praktiska problem. Enligt min uppfattning skall de olika typerna av företag, vare sig det är statliga, kooperativa eller privata företag, konkurrera på likartade villkor. Den diskussionen förde vi häromsistens. De företag som visar sig mest slagkraftiga på marknaden skall överleva och vara framgångsrika. Om de sedan arbetar under den ena eller andra ägarformen är av underordnad betydelse. Det viktiga är att de medverkar till tillväxt i den svenska ekonomin. Det är vad som behövs för att kunna genomföra reformverksamhet och skapa de ökade reallöner som efterfrågas på hela lönemarknaden.

Herr talman! Det är inga klagolåtar från diverse borgerliga politiker om det näringspolitiska klimatet i Sverige, utan det är internationella investerare som uttalar sig. Konjunkturbedömare hävdar att situationen i Sverige är utomordentligt besvärande. När investeringsströmmarna går ur Sverige till fftämmande länder och är utomordentligt svaga inne i Sverige, då är det ett illavarslande tecken om att allt inte står rätt till. De siffror som Rune Molin redovisade är helt uppenbart inte relevanta. Små nationer får alltid mycket höga siffror jämfört med stora i fråga om investeringsströmmar. Jämför i stället hur mycket i form av investeringar som går ur landet med hur mycket investeringar som kommer in i landet. Resultatet blir mycket starkt negativt. Börsen kan självfallet vara en konjunkturregulator eller en konjunkturmätare. Men vi skall ha klart för oss att det är företag med en dominerande del av sin verksamhet utanför kungarikets gränser som har gått bra. De företag som går dåligt är framför allt de som befinner sig på den s.k. OTC-marknaden. Där är utvecklingen betydligt sämre än den är på de stora listorna. Vi måste, som jag sade tidigare, skapa bra arbetsvillkor för de små företagen. Det har inte den socialdemokratiska regeringen gjort. Det kan aldrig vara vettigt att först hårdbeskatta småföretagarna och ta ifrån dem pengarna för att sedan säga att de behöver riskkapital. Därefter sätter man in någon form av löntagarfondsmedel i dessa företag och blir på så sätt delägare. Det går inte att komma ifrån att det är en form av socialism. Jag tycker i stället att industriministern skall låta småföretagarna behålla sina pengar och beskattas normalt, dvs. i nivå med beskattningen i de viktigaste konkurrentländerna. Man bör vidare satsa på tillskapandet av även privata riskkapitalföretag, som tillämpar likartade regler som dem som gäller i de närmaste konkurrentländerna. Då kan vi uppnå dynamik i småföretagssektorn, och då kan vi få till stånd en utveckling. Det uppnår vi inte genom denna satsning på storskalighet och olika typer av samhällsinsatser. Sedan tycker jag att industriministern borde inse att vi behöver stabila regler för företagen att arbeta inunder, och det har vi inte i dag. Osäkerheten om vad som händer inom EG och om det kommer att bli någon anslutning för Sverige är stor. Osäkerheten om energipolitiken är också stor. Vi behöver besked, och nu anser uppenbarligen Industriförbundet att industripolitiken är ett av de största hindren för investeringarna i Sverige. Det borde väl ändå vara ett memento.

Herr talman! Jag skulle gärna fortsätta debatten med industriministern om näringslivsklimatet och socialiseringen, men det får jag göra en annan dag, eftersom jag också vill hinna ta upp en annan viktig näringslivsfråga, som andra här redan har berört i debatten, och det är skattebefrielsen för Volvo i samband med Volvo-Procordia-affären. I näringslivspropositionen talar statsrådet gång på gång om vikten av att förstärka entreprenörsföretagen och legotillverkarna. Det är tomt prat, för någon sådan egentlig förstärkning finns inte i förslaget, utan förstärkningen går ut på förstatligande helt enkelt. I samma andetag efterskänker regeringen närmare 1,7 miljarder kronor till Volvo. Detta sker fördolt för riksdagen och utan dess medgivande. Regeringen stöder sig på en lagparagraf, och det är tveksamt om den är tillämplig i det här fallet. Dessutom beläggs frågan med sekretess. Det här måste väl kännas besvärande, Rune Molin. Skattebefrielsen som sådan är värd en diskussion för sig, men tillvägagångssättet är minst sagt olustigt. Jag tror att alla människor har svårt att tänka sig att löftet om skattebefrielse för reavinsten inte ingick redan vid avtalets upprättande. Inte är det troligt att regeringen i efterhand kommer med en trevlig karamell på 1,7 miljarder som uppmuntran. Jag kan inte föreställa mig annat än att löftet fanns redan vid riksdagens behandling av Volvo-Procordia-affären. Men alla i regeringen teg. Jag skulle vilja fråga industriministern, om han anser att tillvägagångssättet att lura riksdagen är tillständigt. Jag undrar verkligen om den socialdemokratiska gruppen i näringsutskottet var underrättad om att skattebefrielsen ingick i affären.

Herr talman! Industriministern antydde att det fanns en stark tilltro till socialdemokraternas industrioch näringspolitik genom utvecklingen av aktiekursen. Det är visserligen sant att kraftindustrins aktier steg när Rune Molin blev industriminister. Den elogen till Molin har vi kunnat notera. Om det sedan är en eloge som småföretagen är villiga att applådera och ställa upp bakom, råder det väl delade meningar om. Jag var i Helsingborg i går och träffade ett antal företrädare för Småföretagens Riksorganisation. De kände stark oro inför Molins förslag till centrala riskkapitalbolag, och jag tror att den oron är det många som känner. När jag talar om strukturkonservatism, menar jag den maktapparat som socialdemokraterna och Rune Molin alltid försöker använda sig av i näringspolitiska sammanhang. Löntagarfonderna, fem stycken, var ett sätt att bygga upp en maktapparat. Nu vandrar man vidare. Det skall bli riskkapitalbolag — man har stannat vid siffran fem — som kommer att bli en gigantisk maktapparat och som kommer att äga småföretagen, delvis med småföretagens pengar, pengar som egentligen skulle användas till riskfinansiering av småföretagens investeringar via utvecklingsfonderna. Jag tycker att man går fel väg. Skall man få fram riskkapital, skall man vandra den väg som vi från centerns sida har redovisat. Sedan citerar Rune Molin ett dokument med folkpartiets syn på skattereformen och tar det som intäkt för att allt är bra. Det var kanske inte det mest lysande citat som kan anföras. Jag är inte förvånad över att folkpartiet applåderar skattereformen, eftersom det delvis är medansvarigt för den. Jag hade blivit mer förvånad om folkpartiet sagt något annat. Trots allt finns det många som kan konstatera att de allra minsta företagen, mindre familjeföretag, de som driver enskild firma osv. , inte har fått en tillräckligt god behandling i skattepolitiska sammanhang. Vidare tycker jag att den maktoch ägarkoncentration som pågår i näringslivet skall mötas med andra medel än vad industriministern har redovisat. Vi har föreslagit en fusionskontroll av den typ som finns i EG. Jag tycker att det vore angeläget att regeringen tog fasta på det förslaget och återkom till riksdagen vid något annat tillfälle, så att vi här kunde fatta ett beslut om fusionskontroll i likhet med den som finns i EG. Det vore viktigt för att minska maktoch ägarkoncentrationen i näringslivet.

Herr talman! Jag kan förstå att det inte är så roligt att försöka svara på frågan som jag ställde till industriministern, varför man är så flat mot storföretagen när det gäller miljöoch energifrågor. Men om vi skall hålla oss till verkligheten, hur länge håller det då, Rune Molin, att företagen inte med verkar till en utveckling som för oss längre innanför naturens ramar? Nu är man ju på väg åt fel håll, mer och mer utanför den. Jag tror att regeringen måste handla mer kraftfullt och sätta sig i respekt. Regeringen har ju också ansvar för andra i Sverige än bara industriledarna. Välfärden i Sverige undergrävs för närvarande av slöseriet med naturresurser och av miljöförstöring som också förstör människors hälsa och ökar de globala miljöproblemen. Industriministern nämnde på meritlistan att han varit med i SJs styrelse, och det är väl fint. Det hade kanske varit bra att använda den styrelseposten till att få tillbaka SJ som hela svenska folkets järnväg. Tyvärr lägger SJ ner tågtrafik och försämrar servicen för resande, framför allt norrut i Sverige. Det bor faktiskt folk kvar där fortfarande som behöver sitt tåg och som egentligen inte har någon långsiktig glädje av att få åka buss i stället för tåg, i varje fall inte om man skall ta hänsyn till miljöfrågorna men inte heller om hänsyn tas till komforten. Det är bättre att åka tåg än att åka buss. Framför allt är det viktigt att kunna åka kollektivt över huvud taget. Så det är viktigt att de svenska serviceföretagen — SJ, posten, televerket osv. — inte blir alltför, skall vi säga ”glossigt”, marknadsanpassade och bara hjälper storkunderna. Det är faktiskt oerhört viktigt att behålla servicen till alla och göra det till rimliga kostnader. Där är, tycker jag, utvecklingen också på väg åt fel håll.

Herr talman! Jag sade att vi skulle vilja ha mera investeringar från utlandet. Det skulle naturligtvis stärka vår utveckling och också tillföra oss andra kulturer än vad vi har på hemmamarknaden när det gäller t.ex. hur företag leds och drivs. Men vi är inte unikt dåliga i det här avseendet. Jag tog exemplet Västtyskland. De investeringar som går från Västtyskland till utlandet är faktiskt 6,5 gånger större än de investeringar som kommer till Västtyskland utifrån. Motsvarande siffra för Sverige är 5,5 gånger. Vi är alltså bättre än Västtyskland, men vi är inte tillräckligt bra. Naturligtvis är inte heller Västtyskland tillräckligt bra — det kan jag inte tänka mig att de tycker. Det visar att man inte bara kan säga att det är så utomordentligt bra utomlands, att Västtyskland har konkurrenskraft osv. och att man därigenom löser alla problem. Det finns även andra faktorer som spelar in. En faktor som naturligtvis talar emot oss när det gäller att få utländska investeringar är vårt geografiska läge. Vi är inte centrum i de stora marknader som finns i Europa, utan vi befinner oss i utkanten. Vi måste ”plocka rätt” på de speciella fördelar som det innebär att investera i Sverige. Vi har sådana. Vi har många fördelar som har medfört att svensk industri har blivit utomordentligt slagkraftig internationellt och att vi i förhållande till vår befolkning har många fler stora företag än de flesta andra länder. Vi har en högtstående forskning på många områden, som kan vara intressant för utlandsinvesterare. Vi har en utbildad arbetskraft, som kan vara intressant för många arbetsgivare utomlands. Vi skall naturligtvis ta till vara dessa förutsättningar och redovisa dem. Vi måste bedriva aktiv verksamhet för att få hit utlandsin vesterare, så att vi blir bättre än vad vi är nu. Men vi är inte unikt dåliga i förhållande till andra länder. Småföretagen skall behålla sina pengar, säger Per Westerberg. Det är klart att småföretagen måste få konsolidera sin verksamhet så att de kan utvecklas. Småföretagarna skall dock naturligtvis betala skatt på sina vinster precis som alla andra skattebetalare. Vi måste ha en fördelningspolitik och en rättvisa när det gäller skattefördelningen. Vi kan inte privilegiera vissa människor och vissa grupper i samhället, utan vi måste också skapa ett system som upplevs som rättvist. Vi måste naturligtvis också se till att man får det riskkapital som behövs. Det är ett faktum att det privata riskkapitalet inte söker sig till företag som är osäkra när det gäller investeringar. Det gäller t.ex. nya företag som skall utvecklas och som behöver satsa. Avkastningen kommer där kanske efter fem, sex, sju eller tio år. Man satsar i stället i säkrare projekt. Så ser verkligheten ut. Det är därför svårt att skaffa riskkapital till dessa företag. Vi måste då skapa nya former som klarar det problemet. Det är problematiskt därför att vi inte ger besked om EG. Detta är ett märkligt påstående från en ledamot i den här riksdagen. Den svenska riksdagen har lagt fast det mandat som regeringen har när det gäller att förhandla med EG. Det går inte ut på att vi skall söka medlemskap. Det går faktiskt ut på att vi tillsammans med övriga EFTA-länder skall försöka förhandla fram bästa möjliga avtal där vi har ett förbehåll, nämligen att vi inte kan ge avkall på vår neutralitetspolitik. Förhandlingen fullföljer vi nu. Vi kan inte se annat än att den uppläggning som har lagts fast kommer att lyckas. Medlemskap i EG är icke aktuellt. EG tar inte emot några nya medlemmar förrän år 1993. Av det skälet är den frågan således inte aktuell över huvud taget. Om förutsättningarna förändras i Europa säkerhetspolitiskt så att det finns anledning att lägga om vår utrikespolitik tycker jag att det är en mycket större fråga. Man skall inte bara gå och kasta ur sig kravet på ett medlemskap. Vi måste i stället analysera den säkerhetspolitiska situationen såsom den utvecklats i hela Europa. Det gäller vad EG skall ha för försvarsoch utrikespolitiskt samarbete i en politisk union och vad som händer i Östeuropa. Vad är det för stabilitet i Östeuropa? Vi kan ta Sovjet som ett exempel med alla sina nationella motsättningar och osäkerheten om huruvida ledningen kan få folket med sig. Skall vi i denna situation börja ompröva vår utrikespolitik och ställa krav på medlemskap? Jag tycker att det visar på en närmast dumdristig inställning i så allvarliga frågor som har med rikets säkerhet att göra. Gudrun Norberg tog upp Volvo och skattebefrielsen. Jag vet inte vad det har med den här debatten att göra. Jag trodde att vi hade klarat av Procordiaaffären för ett tag sedan. De regler som riksdagen har lagt fast innebär att företagen har möjligheter att söka dispens för att slippa reavinstbeskattningen. Det är frågor som avgörs av regeringen efter bemyndigande från riksdagen. Denna ansökan från Volvo har inte heller varit fördold för riksdagen. I det prospekt som Volvo har tillsammans med Procordia om affären står det att man har sökt om dispens. Det har varit tillgängligt för riksdagen och har naturligtvis inte varit någon hemlighet. Det är naturligtvis inte så som Gudrun Norberg insinuerar, nämligen att det skulle ha varit en förutsättning för avtalet när det träffades i december. Jag var inte med om det, men några sådana förutsättningar har aldrig redovisats för mig. Jag har inte heller hört talas om några sådana förutsättningar. I prospektet står det inte som ett villkor för affären, utan det står bara som en upplysning att man har begärt dispens. Det har inte varit fråga om att lura riksdagen, utan det har varit fråga om att hantera de frågor som riksdagen har beslutat om på det sätt som riksdagen har lagt fast. Man kan naturligtvis insinuera och misstänkliggöra. Det står var och en fritt att göra det. Men jag tycker inte att det är en särskilt bra uppläggning av den politiska debatten om vi skall hålla på med sådant. Per-Ola Eriksson känner oro för riskkapitalbolagen och meddelar att det kommer signaler om sådan oro från småföretagen. Jag har inte upplevt att det är där oron finns, utan det finns oftast en massa politiska förtecken med i sammanhanget när man är orolig för detta. Småföretagarna ser praktiskt och pragmatiskt på detta. Jag var häromkvällen på en överläggning där vi diskuterade dessa frågor. Föreningsbanken var inbjudare. Det var ingen där som sade att man skall stoppa det här. Det var inte heller någon från småföretagarrådet, som regeringen har inrättat och redovisar i propositionen, som sade att man skulle stoppa detta, utan man välkomnade förslaget. Det är denna verklighet som vi möter när vi träffar dem som påverkas av dessa problem. Det industriella klimatet och näringslivsklimatet i Sverige tror jag att man kan mäta på många olika sätt. Man kan mäta det utifrån investeringsnivån, som har utvecklats helt fantastiskt i Sverige under 80-talet. Man kan mäta det utifrån aktiekursernas utveckling under 80-talet, som har utvecklats på ett enastående sätt och som också utvecklats i år trots att det nu låter så dåligt. Man kan mäta det i sysselsättning. Vi kan konstatera att vi har en högre sysselsättning i Sverige än i något annat land. Vi kan mäta det i arbetslöshet och konstatera att vi har lägre arbetslöshet än något annat land. Vi kan mäta det i kapacitetsutnyttjandet, vi kan konstatera att trots att konjunkturen nu går neråt har vi ett högre kapacitetsutnyttjande i Sverige än vad man har i genomsnitt i EG. Man kan på punkt efter punkt visa att det i realiteten finns resultat som visar på att det i verkligheten inte är så dåligt som ni vill göra gällande. Det finns dock en sorts politisk jargong som vill framställa det så dåligt som möjligt. Jag skulle också kunna måla upp hur det såg ut i detta land under slutet av 70-talet och början av 80-talet, men det skall jag inte göra. Jag tycker att vi i stället kan titta på dagens och framtidens situation. Jag tycker inte att jag har behov av att känna någon särskild oro för den svenska industrins och det svenska näringslivets utveckling. De är starka. De har gjort strukturförändringar som är framtidsinriktade. De skaffar sig positioner på den nya marknaden i Europa genom att investera. De skaffar sig kontakt med marknader och tillgång till marknader. Vi har en industri som är utomordentligt väl strukturerad för framtiden. Den är slagkraftig och skaffar sig stora vinster som gör att den kan investera både i Sverige och i utlandet. Vi kan inte nedklassa denna kvalificerade insats som görs av svenska företagare, både i storföretagen och i småföretagen.

Herr talman! Man kan naturligtvis, som industriministern säger, mäta investeringsklimat och näringsklimat på många olika sätt. Man kan plocka fram siffror som går åt olika håll. Jag tycker dock att det mycket väl räcker med att gå till den förre finansministern Kjell-Olof Feldts och den avgående socialdemokratiska regeringens prognoser i samband med regeringskrisen. Då konstaterade man att man hade nått vägs ände med den tredje vägens ekonomiska politik och att Sveriges ekonomiska situation var utomordentligt kritisk, med bl.a. stora underskott i vår utrikeshandel. Det är nog sagt om detta. De utländska industriinvesteringarna i Sverige är helt klart utomordentligt svaga. Det är enligt min mening inte något försvar att säga att även Västtyskland har svaga utländska investeringar. Västtyskland befinner sig i en helt annan situation, såsom en av världens absoluta supermakter när det gäller ekonomi och med hög kapitalbildning — något som vi saknar. Västtyskland har råd, men det har inte vi. Om nu industriministern menar allvar med att han vill ha investeringar i Sverige, vore det väl dags, för att inte säga hög tid, att ändra den svenska förvärvslagstiftningen så att det blev en anpassning till vad som gäller inom EG-området och på så sätt göra det lättare för utländska investeringar i Sverige. När det gäller de små företagen vill jag säga att det som industriministern säger är riktigt; vi skall inte ha något skattefrälse på vare sig det ena eller det andra hållet. Men nu har ju småföretagen de facto fått särskilda särbestämmelser, s.k. fåmansbolagsregler, som gör dessa företag extra hårt beskattade. Det råder heller inget tvivel om att delar av skatteförslagen gör det extra hårt för alla företag som är beskattade utanför de s.k. riskkapitalmarknaderna. Vad vi vill är att dessa företag skall få samma regler och samma möjligheter som alla andra. Om man skall göra någonting på området, så skall man se till att nyföretagandet åtminstone får samma villkor som man har utomlands. På det sättet kan vi verkligen få dynamiken. Andra länder kan ge klara besked om viljeinriktningar i fråga om EG — detta gäller inte minst det neutrala Österrike. Industrin vill ha stabila villkor och stabila spelregler att jobba efter. Jag tycker att vi kunde ge ett bättre besked om vår framtidsstrategi i EG-frågan. Vi har inte heller fått något besked i energifrågan. Det tycks inom industripolitiken mest vara kommunisterna här i kammaren som känner entusiasm. Precis som Gudrun Norberg anser jag att Procordia-affären väl hör hemma i den här debatten. Hade det funnits villkor för genomförandet av affären skulle man ha lämnat dispens. Men affären skulle i så fall inte ha varit avslutad. Det stämmer inte med förarbetena till lagen och det beslut regeringen har fattat. Antingen har man inte lämnat alla uppgifter till riksdagen, eller också har man fattat ett felaktigt beslut i efterhand.

Herr talman! Industriministern säger att vi befinner oss i utkanten av Europa och att detta är anledningen till att utländska företag inte vill investera här i Sverige. Men detta är faktiskt inte sant. Det är inte det geografiska läget som är avgörande. Däremot är det så att vi när det gäller samarbete med EG befinner oss i utkanten av Europa. Vi har inget EES-avtal i hamn, och vi vet inte om det blir något avtal mellan EFTA och EG. Medlemskap i EG är inte alls aktuellt, säger industriministern. Men nog måste väl regeringen ändå tänka litet längre än till det avtal man nu håller på att diskutera och som får ett ganska njuggt bemötande från EG-länderna. Om det avtalet inte kommer till stånd, drabbar det Sverige mycket, mycket hårt. Och om vi inte ens har börjat fundera på om vi vill gå steget längre i fråga om EG, då är det enligt min uppfattning verkligen illa. När det gäller Volvos skattebefrielse säger industriministern att villkoret inte finns med i prospektet och inte i affären. Då undrar jag: Hur kan regeringen stödja sig på en paragraf som säger att regeringen har möjlighet att bevilja skattebefrielse om den sker av strukturrationella hänsyn? Om strukturrationella fakta ligger bakom detta, måste det ingå i affären. Antingen har regeringen alltså undanhållit fakta, att det redan ingick i affären, eller också har regeringen gett ett bemyndigande som går utanför dess befogenhet.